Herr talman! Till lagutskottets betänkande 35 är fogade åtta reservationer, varav moderaterna är undertecknare till sex. Till dessa senare yrkas härmed bifall. Två av reservationerna är gemensamma för moderaterna och centerpartiet. För dessa har, som vi nyss hört, enligt överenskommelse centerns talesman redogjort. Med hänvisning till kammarens tidsbrist skall jag därför närmare kommentera endast två av reservationerna, nämligen nr 1 och nr 4. Herr talman! Beträffande investeringar vid jordbruksarrende har ett enigt utskott fastslagit och understrukit att ”jordägaren självfallet inte bör tvingas till investeringar som inte är ekonomiskt försvarbara. Enligt utskottets mening innebär också förslaget i propositionen betryggande garantier för att olönsamma investeringar inte påtvingas jordägaren.” Från moderata samlingspartiets sida har vi poängterat detta ekonomiska krav men kan inte göra gemensam sak med majoriteten beträffande de motioner som förordar ytterligare och längre gående krav via tillkännagivandet till regeringen. Vi utgår i stället från att regeringen följer dessa frågor och agerar endast om behov påkallar detta. Herr talman! Ett enigt utskott har vidare beslutat att förslaget om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället skall remissbehandlas. I avvaktan på remissvaren har frågan sålunda bordlagts. Däremot behandlas i detta betänkande regeringens förslag om överlåtelse av jordbruksarrende. Detta förslag innebär, herr talman, att en arrendator ges ensidig rätt att överlåta arrende till make eller avkomling. Arrendelagskommittén, som prövat den vidgade och tvingande överlåtelserätten, fann inte skäl att föreslå någon ändring i gällande bestämmelser, med jordägarens redan förut inskränkta rätt till självinträde. Så sent som 1970 uttalade sig departementschefen i jordbrukspropositionen för tidigare rådande huvudregel om förbud att överlåta utan jordägarens samtycke. Remissinstanserna, inkl. LRF, delade denna inställning. Arrendelagskommittén har inför nu föreslagen nyordning uttalat att om man ”inför en vidgad rätt för arrendatorn att mot jordägarens vilja överlåta arrende åt en nära anhörig, kan resultatet bli, att jordägaren förlorar varje möjlighet att förutse, när han skall återfå dispositionsrätten till den utarrenderade jorden. En alltför hård låsning i detta hänseende skulle sannolikt göra arrende till en mindre tilltalande upplåtelseform. Risken finns, att jord i många fall skulle upplåtas under annan rättslig beteckning än arrende. Avtal om s.k. partnership, grödköp och andra liknande överenskommelser skulle kunna få spridning.” Kommittén fann därvid att en utvidgning av arrendatorns rätt att överlåta arrende inte borde komma till stånd. Herr talman! Det är stötande, om och när riksdagen genom en tvingande lagstiftning berövar jordägaren rätten att bestämma över sin egen egendom. Det är stötande genom det övergrepp detta innebär gentemot individen och egendomsrätten. Det är också oroande genom det ingrepp det utgör på jordbruksnäringen. En fungerande arrendemarknad är en förutsättning för vårt dynamiska jordbruk. En sådan marknad fungerar bäst genom en lämplig avvägning mellan jordägares och arrendatorers intressen. En rubbad balans —- vilket föreliggande lagförslag innebär — kommer att bli till stor skada för det svenska jordbruket och därmed även för de stora samhällsintressen som knyts till detta. Jordbruket är kapitalintensivt. De stora investeringar som krävs förutsätter en långsiktig planering, som sträcker sig decennier fram i tiden. Att ett arrendeställe mot denna bakgrund kan behöva omdisponeras medför att jordägaren med det övergripande ansvaret för egendomen kan behöva ingripa för strukturella förändringar. Här må kanske inskjutas som upplysning till Sigvard Persson att reservationens uttalande om att flertalet remissinstanser har yttrat sig negativt till denna överlåtelseform inte är taget ur luften. Detta framgår nämligen av propositionen på s. 58. Herr talman! I normalfallet sker redan i dag önskade överlåtelser i samstämmighet mellan jordägare och arrendator. Det är ofta både fördelaktigt och lämpligt att så sker. Men det sker genom frivilliga överenskommelser mellan två jämbördiga parter, två företagare.

Logiken i detta lagstiftningsarbete är med andra ord obefintlig, och lagförslaget är otidsenligt.

Herr talman! Jag har redan i mitt inledningsanförande angett de skäl vi vill åberopa för att införa denna överlåtelserätt, så jag skall inte gå närmare in på detta igen. Det är faktiskt så att ungefär hälften av de 20 remissinstanserna har antingen sagt ja, helt eller med visst förbehåll, eller krävt ytterligare utredning. Som jag nämnde, är det ingen av dem som har avstyrkt som har framfört några starka, bärande skäl, i varje fall inte av den art som har framförts i reservationen och den bakomliggande motionen. Invändningarna är mer av den arten att man tycker att det inte behövs. Men som jag sade är detta ett minoritetsskydd. Lagändringen får ju inte alls de svåra konsekvenser för jordägaren som man låter påskina i reservationen. Av det totala antalet remissinstanser, 50-60 stycken, som har yttrat sig om arrendelagkommitténs betänkande är det bara dessa ca 20 som har berört frågan om överlåtelserätten. Därför menar jag att man i remissyttrandena inte kan finna det starka motstånd mot överlåtelserätt som reservanterna vill göra gällande.
Herr talman! Jag hänvisade till propositionen när jag talade om ”flertalet remissinstanser”. Så står det också i reservationen.

Kammarkollegiet har avstyrkt och skriver att ett genomförande av förslaget allvarligt skulle försvåra strukturrationaliseringsarbetet. Mot denna bakgrund anser jag att man inte är övertygad om att förslaget är bra. Reservanterna är det absolut inte.
Herr talman! Till den grupp som jag åberopade och som inte har avstyrkt hör bl.a. arrendenämnden i Malmö, länsstyrelsen i Malmöhus län, SJA, LRF, Lunds stiftsnämnd, Göta hovrätt, arrendenämnden i Göteborg och Uppsala universitet.
Herr talman! Jag skulle vilja erinra Sigvard Persson om den hearing som vi hade när vi var på resa i västra Sverige den 7 maj. Vid det tillfället frågade jag bl.a. hur ofta det förekommer att överlåtelse vägras. Den frågan blev icke besvarad.

Herr talman! I motion 2783, som jag och Lars Ernestam har lämnat i anledning av proposition 1983/84:136, behandlar vi två frågor i anslutning till de föreslagna förändringarna i jordabalken: frågan om jordägarens skyldighet att investera samt överlåtelse av arrenderätten vid jordbruksarrende. Vi har i vår motion utgått från att arrendelagstiftningen skall bygga på en balans mellan arrendatorns sociala skydd och det jordbrukspolitiska intresset att bibehålla en fri avtalsrätt mellan arrendator och jordägare. Det är en i sig riktig tanke att det är jordägaren som skall stå för sådana investeringar på arrendestället som är betingade av myndigheters beslut. På stora bärkraftiga jordar innebär dylika investeringar inget problem. Avkastningen från gården täcker förmodligen då gjorda investeringar. Problemet med den föreslagna lagändringen, vilket föranlett oss motionärer att yrka avslag på propositionen i denna del, kan uppstå på små gårdar med dålig bärkraft. Arrendet är här ofta mycket lågt satt. Förutsättningarna för arrendet bygger på att arrendatorn i gengäld mot ett lågt arrende inte påfordrar några investeringar. Genom ändringarna i jordabalken kan jordägaren komma i en situation där han åläggs att göra vissa investeringar, vilka är nödvändiga från exempelvis arbetsskyddssynpunkt, trots att han vid avtalets ingående förutsatte att sådana inte skulle bli nödvändiga och detta då också var arrendatorns uppfattning. På en mindre gård torde jordägaren inte kunna påfordra en arrendehöjning som motsvarar den gjorda, låt vara sakligt motiverade, investeringen, I förhållande till situationen när det ursprungliga avtalet ingicks vidgår jordägaren därmed en ekonomisk förlust, som medför att hans intresse att över huvud taget arrendera ut gården minskar. Jag vill, herr talman, med anledning av detta yrka bifall till motion 2783, yrkande 1. Vidare yrkar jag bifall till reservation nr 4, som behandlar vårt yrkande med anledning av förslaget till regler för överlåtelse av jordbruksarrende. Denna reservation har ju varit föremål för debatt här i kammaren i dag. Vi från folkpartiets sida är tacksamma för att moderata samlingspartiet har slutit upp bakom vårt förslag. I en reservation talar man nämligen till förmån för vårt motionsyrkande nr 2. Jag vill i detta sammanhang bara understryka den skepsis som förslaget i fråga har mött från såväl lagrådet som en del remissinstanser. I övrigt ber jag att få hänvisa till motionen och reservation nr 4. Herr talman! Jag yrkar även bifall till reservationerna 2, 5, 6 och 8.

Herr talman! För nästan på dagen ett år sedan behandlade riksdagen ett antal motioner som berörde arrendatorernas ställning i det svenska samhället. Utskottet hemställde med anledning av några av motionerna att riksdagen skulle ge regeringen till känna vad utskottet anfört vad det gällde friköp och förköpsrätt beträffande jordbruksarrende samt rätt till friköp av tomtmark och rätt till överlåtelse av jordbruksarrende. om ändring i arrendelagstiftningen som vi nu behandlar. Propositionen tar bl.a. upp det som lagutskottet i betänkande 1982/83:27 anfört samt de i samband med utredningen ”Arrenderätt två” framkomna förslagen. När det gäller ändringarna i den nu föreslagna arrendelagstiftningen utgår man från att arrendatorns rättsställning behöver stärkas. Det föreslås ändringar i bl.a. jordabalkens regler om jordbruksarrende som gäller investeringar vid jordbruksarrende, sidoarrende och överlåtelse av arrenderätt, för att nämna några. Vidare gäller det en särskild lag om arrendatorns rätt att förvärva arrendestället. När det gäller rätten att få förvärva arrendestället har utskottet hemställt att denna fråga skall remissbehandlas. Anledningen härtill är att det förslag till lagregler som regeringen kommer med är en variant som inte remissbehandlats, beroende på att utredningen hade ett annat lagförslag än det som återfinns i propositionen. Förslaget i propositionen är inte okänt för kammarens ledamöter. Det är utformat efter mönster från lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt. Utskottet har beslutat om en snabb remiss för att ikraftträdandet av hela lagförslaget, som är utsatt till den 1 januari 1985, inte skall försenas. När det gäller friköpsrätt för arrendatorer av s.k. historiska arrenden under bl.a. fideikommiss, kyrka och domänverk samt friköp av tomt till hus på ofri grund har regeringen tillsatt en särskild utredning som har att se över just dessa frågor. Att arrendera en jordbruksfastighet har blivit rätt vanligt i vårt land, liksom att mindre enheter arrenderas som sidoarrende. För det svenska jordbruket har utarrenderingen varit av stor betydelse. Jämfört med våra nordiska grannar har vi en stor del av jordbruksmarken utarrenderad. Det är mot denna bakgrund viktigt att vi får en arrendelagstiftning som har den utformningen att den tillgodoser jordbrukspolitiska intressen liksom att det blir en bättre balans mellan jordägarens och arrendatorernas intressen. Som jag tidigare framhållit syftar förslaget i propositionen till att stärka arrendatorns rättsliga ställning. Frågan om investeringar i jordbruksarrenden är mycket viktig. För att ett jordbruk skall kunna drivas rationellt kan det bli fråga om olika former av investeringar — både investeringar som kan ge en ökad avkastning och investeringar som är av hälsooch miljövårdande art. Några stora motsättningar mellan jordägare och arrendatorer förekommer, i de flesta fall, sällan när det gäller nödvändiga investeringar. Däremot kan det vara svårare att komma överens om vilken höjning av arrendet som den gjorda investeringen skall leda till. En annan betydelsefull fråga som tas upp i propositionen är täckdikning. Anledningen till att täckdikning är så betydelsefull är att man, oavsett vem som är brukare, vill arbeta för att få ut bästa möjliga avkastning från marken som odlas. Om det händelsevis inte finns någon täckdikning eller om den är undermålig, kan detta — om det blir större nederbörd än normalt — bl.a. leda till att det med de maskiner man i dag har på ett rationellt jordbruk blir besvärligt att komma ut på åkrarna. De stora och dyra maskinerna kan då bli stående på åkern, med allt vad det kan innebära för brukaren. Utskottsmajoriteten menar att en väsentlig förutsättning för ett fungerande jordbruksföretag är att marken är tillfredsställande dränerad. Som framhålls i propositionen torde behovet av investeringar i täckdikning vara betydande inom det svenska jordbruket. Inte minst synes detta vara fallet i fråga om jordbruksföretag som drivs på arrenderade fastigheter. När det gäller investeringar vid jordbruksarrenden säger departementschefen att det inte nu bör införas sådana generella investeringsregler som kommittén har föreslagit. Han menar att frågan om generella investeringsregler bör utredas ytterligare. Det blir i detta fall lantbruksstyrelsen som anförtros utredningsuppdraget. En annan fråga som varit uppe till diskussion tidigare tycks nu, enligt utskottsmajoriteten, få en tillfredsställande lösning genom förslaget om en rätt för jordbruksarrendator att överlåta arrendet till sin make eller avkomling. Denna överlåtelserätt gäller under förutsättning att arrenderätten avser ett utvecklat eller utvecklingsbart lantbruksföretag. Det krävs vidare att arrendenämnden lämnar sitt tillstånd för överlåtelsen. Tillstånd skall lämnas om inte jordägaren, som det står i lagtexten, har befogad anledning motsätta sig överlåtelse. Innan man började behandlingarna av propositionen liksom därtill hörande motioner var utskottet, genom bl.a. hearing, i kontakt med företrädare för olika organisationer och myndigheter som kommer att beröras av den nya lagstiftningen. Till utskottets betänkande har, trots stor enighet i de flesta frågeställningar, fogats några reservationer. I frågan om investeringar på grund av myndighets beslut skiljer sig majoritetens och reservanternas uppfattning inte särskilt mycket. Reservanterna har inget att invända mot att investeringar på grund av myndighets beslut genomförs, men de förutsätter att regeringen i lämpligt sammanhang ytterligare utreder frågan. Vad det gäller ytterligare utredning anser utskottsmajoriteten att detta önskemål bör ges regeringen till känna med anledning av yrkanden på just detta område i ett antal motioner. Vad gäller täckdikning föreslås i propositionen att arrendatorn har rätt till ersättning av jordägare för ny täckdikning som arrendatorn utför. Man kan således inte genom att träffa avtal komma bort från förpliktelsen att ersätta ny täckdikning. När det däremot gäller omtäckdikning eller områden där täckdikningssystemet är glest kan ersättningsrätten avtalas bort. Majoriteten i utskottet menar att jordägaren bör vara skyldig att svara för alla erforderliga täckdikningsarbeten på arrendestället, inte bara för den nya täckdikningen. Med anledning av gränsdragningen mellan gårdsarrende och sidoarrende anser utskottet att det f. n. inte är påkallat med någon översyn, då en sådan gjordes för bara några år sedan. De möjligheter till överlåtelse av jordbruksarrende som föreslås i propositionen och som är begränsade till make eller avkomling är, som majoriteten ser det, en lösning som borde kunna accepteras. Det kan inte vara tillfredsställande att jordägaren när t.ex. arrendet går ut skall kunna ta en annan arrendator, om det finns barn till den som är arrendator och detta barn önskar överta arrendet. Förutsättningen för övertagandet är att vederböran de har sådan praktik eller utbildning som erfordras för att driva ett jordbruk. Den nya lagstiftningen på arrenderättens område bör träda i kraft den 1 januari 1985. De avtalsregler som nu finns kommer dock alltjämt att gälla till avtalstidens utgång. Av sociala skäl bör de nya reglerna inte tillämpas om arrendeförhållandet vid överlåtelse varat sammanlagt minst tio år. Det gäller vidare de nya reglerna om miljöinvesteringar, som blir omedelbart tillämpliga på äldre avtal. Denna övergångsregel, som kommer att gälla från den 1 januari 1985, synes ligga väl i linje med den praxis som tidigare förekommit när det gäller lagstiftningen på arrendeområdet. Herr talman! I utskottsbetänkandet behandlas också motioner som gäller koloniträdgårdsinnehavarnas rättsställning, obilliga bestämmelser i arrendekontrakt, jakträtt för jordbruksarrendatorer samt några motioner om arrendeavgiften för fritidstomter. Med anledning av dessa motionsyrkanden vill jag hänvisa till vad ett enigt utskott anfört beträffande dessa för många så viktiga frågor. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till lagutskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! I betänkande nr 35 från lagutskottet, som vi nu behandlar, tas vissa förändringar i arrendelagstiftningen upp. Betänkandet är föranlett av två propositioner från regeringen. Samtidigt besvaras ett antal motioner som avgivits i anledning av regeringsförslaget och några fristående. Jag skall för min del uppehålla mig vid vpk:s partimotion 1983/84:2786, som avgivits med anledning av den ena propositionen, och de två fristående motionerna 1226 från föregående riksmöte och 763 från det innevarande. Partimotionen 2786 har fem yrkanden, varav fyra besvaras i betänkandet och ett kommer att behandlas i höst, sedan motsvarande del av propositionen, som gäller arrendators rätt att förvärva sitt arrendeställe, varit föremål för remissbehandling. I yrkande nr 1 tas frågan om omtäckdikning upp. Krav ställs att också omtäckdikning skall bekostas av jordägaren och inte kunna avtalas bort genom att undantas. Ett liknande krav har framförts i en s-motion, och båda har tillgodosetts av utskottsmajoriteten. I yrkande nr 2 tas upp frågan om åtgärder som påfordras av myndighet. Kravs ställs att jordägaren inte genom undantag i avtal skall kunna undandra sig utförande av investering exempelvis i gödselanläggning, som påfordras av myndighet som villkor för fortsatt drift. Här har utskottet kommit fram till att ytterligare utredning kan behövas, men vill ge regeringen till känna sin mening att den i motionen påkallade åtgärden bör genomföras. I yrkande nr 4 tas upp skötsellagens krav i samband med arrendeavtal, och krav ställs på att arrendator inte skall kunna träffas av krav enligt skötsellagen, sedan han tillträtt sitt arrendeställe, och åsamkas kostnader som det sedan kan komma att dröja många år innan han kan få ut ersättning för. Här har utskottet kommit fram till, att om man inte genomför den föreslagna ändringen i 9 kap. 15 § jordabalken förblir förhållandena vid det som redan nu gäller, och arrendatorn kan inte träffas av de krav som befaras i motionen, vilken sålunda på denna punkt har blivit tillgodosedd. Vad sedan slutligen gäller motionens yrkande nr 5 reses här krav på att det, i enlighet med den bakomliggande utredningens förslag, skall införas rätt för arrendator att utföra investeringar på arrendestället och att ersättning härför skall kunna utgå från jordägaren. Yrkandet utmynnar i ett krav till regeringen om ett sådant förslag. Detta yrkande avstyrks av utskottet. Utskottet gör emellertid samtidigt en skrivning, i vilken man påfordrar ytterligare utredning i frågan. Skillnaden gentemot motionskravet är att motionärerna kräver ett omedelbart förslag från regeringen, under det att utskottet vill att utredning av frågan snarast kommer till stånd och förslag sedan läggs fram för riksdagen. Skiljaktigheten gäller här sålunda endast tidpunkten, och därför har jag inte reserverat mig i utskottet. Jag konstaterar slutligen, i vad gäller vpk:s partimotion, att denna i betydande grad har kunnat bli tillgodosedd genom det förhållandet att det på samtliga punkter funnits förslag i en s-motion som gått i samma riktning. Jag övergår därmed till att kommentera de två fristående motionerna från Jörn Svensson och Tore Claeson. Båda tar upp samma problem, nämligen förekomsten av obilliga bestämmelser i arrendeavtal. Det kan förefalla litet egendomligt att obilliga bestämmelser i arrendekontrakt skulle kunna finnas kvar, men motionärerna har ansett att sådana i vissa fall fortfarande kan förekomma och att de snarast bör försvinna. För arrendatorn obilliga arrendekontrakt är snarast en feodal kvarleva från en gången tid. Man behöver inte gå längre tillbaka i tiden än till krigsslutet för att finna sådana feodala kvarlevor på den svenska landsbygden. Statarsystemet för lantarbetare, som avvecklades först under 1940-talet, var ett exempel på en sådan. Torparsystemet vid godsen och andra större jordbruk var en annan sådan kvarleva. Torpen kunde ha villkor som innebar skyldighet för torparen att göra visst antal dagsverken per år för jordägaren för att på övrig tid sköta det torp han bebodde. Som vi ser det i dag, var det obilliga villkor. Torpare och småbönder i Sverige lär ju inte någon gång ha varit livegna, somi många andra europeiska länder, men skillnaden var kanske inte så stor, om man ser till de ekonomiska beroenden som dessa människor levde under i förhållande till de ekonomiskt starka ägarna av de större jordarna i landet. Det är angeläget att rester från denna tid av beroende och förtryck utplånas i den mån de fortfarande lever kvar i obilliga bestämmelser i bestående arrendeavtal. I motionerna krävs att riksdagen hos regeringen skall begära förslag som syftar till att undanröja obilliga bestämmelser i arrendeavtal. Utskottet har för sin del funnit att redan gällande lagstiftning ger full möjlighet att komma ur bestående arrendeavtal och förhindra ingående av nya med sådant obilligt innehåll som motionärerna påtalat. Därför har jag inte reserverat mig i utskottet, utan nöjt mig med ett särskilt yttrande. Jag konstaterar att utskottet visat på vägar för att nå de syften som angivits i motionen, nämligen att utplåna resterna av en orättvis, feodal ordning som förtryckt många människor här i landet. För att de berörda skall kunna få sin rätt är det nödvändigt med upplysning, och även här har utskottet visat på framkomliga vägar. Herr talman! Med dessa påpekanden yrkar jag bifall till lagutskottets hemställan.

Herr talman! Under den allmänna motionstiden inlämnade jag och en kollega en motion beträffande fritidsboendet. Vi aktualiserade fritidsboendet i hus som står på s.k. ofri grund. Bakgrunden till att vi aktualiserade problemen med denna boendeform var att vi fått allt fler exempel på att de fritidsboende i sin hyressituation fått sina hyror höjda utan att några påtagliga kostnader tillkommit för ägarna av marken. Det finns exempel på hyror som från att ha varit några hundralappar har ökat med det tiodubbla. Ofta är det brukarnas egna insatser som ökat värdet på marken, och brukarna får så att säga betala till ägarna utan att dessa har några nya kostnader att åberopa. Med vår motion har vi också varit ute efter att statsmakterna skulle stimulera fram ytterligare mark för att få mera boende av denna typ, som inte skulle bli så kostsamt. Det skulle göra det möjligt för nya grupper att ordna sitt fritidsboende med egna insatser och därmed till lägre kostnader. Om utvecklingen fortsätter på det sätt som de nämnda exemplen visar, blir den här typen av fritidsboende inte så intressant. Behandlingen av vår motion i lagutskottet har, som vi kan bedöma, skett på ett seriöst sätt. Utskottet ser flera skäl för statsmakterna att följa frågan och förutsätter också att regeringen gör detta. Det är vi tacksamma för, men vi frågar oss om så värst mycket kommer att hända, om vi inte ger brukarna av hus på ofri grund större rättsliga möjligheter som förhandlingspart. De skulle t.ex. kunna ges möjligheter att i sina fritidsboendeföreningar förhandla om hyrorna. Jag tackar naturligtvis utskottet för den positiva behandlingen av motionen, men vill dock uttala mitt intresse för att också fortsättningsvis följa den här frågans utveckling. Om inga andra förslag presenteras, kommer jag nog att överväga att återkomma till riksdagen i ärendet.

Herr talman! I dag på Sveriges nationaldag hade flaggan kunnat gå i topp hos alla barnfamiljer. 1984 hade kunnat bli det år, då en stor familjepolitisk reform beslutats i bred politisk ertighet. Nu blir det inte så. Det är inte för att celebrera det som flaggan vajar i dag. Det finns inget skäl. För sanningen är att hela 1984 kommer att gå utan att barnbidraget höjs med en enda krona, om regeringens förslag blir riksdagens beslut. Det är det dystra resultatet av vinterns och vårens många och långa diskussioner. Inte en krona! Ansvaret för detta faller tungt på regeringen men också på vpk, som försuttit chansen att ställa detta villkor för sin medverkan i beslutet. Men det finns ännu en sista möjlighet att undvika detta dystra resultat. Sedan partiernas olika varianter på förbättrat ekonomiskt stöd har varit uppe till omröstning, borde vi kunna vara överens om, att det vinnande förslaget får träda i kraft redan den 1 juli i år. Det borde vara självklart att man, sedan det egna förslaget fallit, försöker göra det bästa möjliga av situationen. Det är en ofta använd metod i riksdagen. Det går att tillämpa den också i dag genom att rösta på reservation nr 10 i socialutskottets betänkande. Herr talman! Regeringen tycks anse, att barnfamiljernas ekonomiska problem föreligger först nästa år. Då känner man dåligt verkligheten. Många barnfamiljer har i dag svårt att få pengarna att räcka till för mat, hyra och kläder. Det gäller inte bara familjer som råkat i tillfälliga ekonomiska trassligheter. Det gäller också familjer med stadiga inkomster och högst normala utgifter och även då båda föräldrarna förvärvsarbetar. Stigande matpriser, hyror, avgifter till daghem osv. har holkat ur deras inkomster. Ständigt stigande arbetslöshet har reducerat familjeinkomsten eller försvårat möjligheterna att få de nya inkomster som familjens tonåringar hade beräknats kunna bidra med. Detta förhållande kan avläsas på olika håll. Man kan avläsa det hos landets alla socialbyråer. Utbetalningarna av socialhjälp har exploderat. Socialassistenterna kan berätta om hur allt fler familjer för sina löpande utgifter blivit beroende av assistans från socialhjälpen. Det kan avläsas också på annat håll. Från Stockholms länsbostadsnämnd rapporteras att antalet lagsökningar mot låntagare som inte klarar av räntor och amorteringar stigit kraftigt — kanske handlar det om en fördubbling. Det handlar också här om vanliga familjer. Staten beviljar som bekant inte lån till lyxhus eller lycksökare. Allt fler barnfamiljer tvingas från sina egna hem — som de säkert skaffat för att ge barnen goda uppväxtmöjligheter — på grund av att boendekostnaderna stigit långt mer än inkomsterna. I ett läge när arbete pågår för att sanera svensk ekonomi — att betala tillbaka det förskott vi levat på en tid — måste det naturligtvis märkas i enskilda människors privata ekonomi. Men denna börda bärs i dag inte rättvist. Barnfamiljerna har som grupp fått bära en oproportionerligt stor del av bördan, bl.a. av det enkla skälet att fler individer har att leva på familjeinkomsten i en barnfamilj. Familjestödet uppväger inte på något sätt denna skillnad. Utvecklingen har tvärtom varit den omvända. Skillnaderna i levnadsstandard mellan familjer med och utan barn, men med samma inkomster, har ökat. Det framgår bl.a. av utredningen Barn kostar. Däri redovisas att skillnaden mellan en familj utan barn, där en arbetar heltid och en deltid, och en familj med samma inkomster men med tre barn är mer än 30 000 kr. — sedan mat, hyra och kläder blivit betalda. Barnfamiljen har sedan dessa basutgifter täckts inga som helst ekonomiska reserver. Jag menar inte att denna skillnad kan eller bör helt elimineras. Men den är för stor i dag — och den växer. Därför måste en utjämning ske — just en utjämning. Den som påstår att det går att lyfta barnfamiljernas ekonomi utan att någon behöver betala far med falskt budskap. Det finns ingen tillväxt som inte redan är intecknad. Bara genom att våga hoppas på solidaritet med barnen är det möjligt att åstadkomma den nödvändiga utjämningen. En reform av familjestödet är av nöden också av en rad andra skäl. Systemet är krångligt och svåröverskådligt och i vissa stycken direkt orättvist. Kombinationen av skattebestämmelser, bidragsvillkor och avgifter i barnomsorgen stänger in många barnfamiljer i en fälla som de inte själva kan ta sig ur. Till detta kommer att skattesubventioner till livsmedel och barnomsorg delvis hamnar hos fel personer och delvis fördelas orättvist. Dessa förhållanden har redovisats och analyserats i rader av utredningar och rapporter. Att beslut uteblivit kan därför inte skyllas på brist på utredningar. Vad som nu behövs är att vi politiker vågar ta ställning i ett antal besvärliga konfliktfrågor. Mot den här bakgrunden framfördes i början av året från alla oppositionspartier i riksdagen konkreta förslag till förändringar av familjestödet. Från regeringen kom däremot ingenting. Överraskning och förvirring var signalerna från regeringspartiet. Folkpartiets förslag innebär ett steg i en flerårig reform. Det första steget innebär bl.a. en höjning av det allmänna barnbidraget med 300 kr., en extra höjning med 900 kr. redan från andra barnet, en sänkning av skatten med 2 000 kr. per barn och en förbättring av studiebidraget med 900 kr. för 16-18-åringar. Det vill vi betala med besparingar, avveckling av vissa avdrag i skattesystemet och en höjning av skatten med ca 400 kr. per skattebetalare. Resultatet blir en förbättring netto på ca 3 000 kr. för en tvåbarnsfamilj och nästan 10 000 kr. för en fyrabarnsfamilj. För att så långt möjligt få gehör för detta förslag har vi varit beredda att diskutera jämkningar som kunde röja väg för en bred överenskommelse mellan partierna. Länge såg det ut att vara möjligt. Det föll till slut främst på att regeringspartiet saknade en genomtänkt politik. Regeringen har under vintern och våren kanat från den ena till den andra ståndpunkten: — Ena dagen ingen reform alls, andra dagen större barnbidragshöjning än någonsin. — Ena dagen kamp mot marginaleffektseländet, andra dagen utökning av samma elände. — Ena dagen förbättring av studiebidraget, andra dagen inget alls. Som regeringspartiet agerat i vinter och vår kan bara ett parti agera som slarvat med förberedelsearbetet, tagits med överraskning av verkligheten och förlorat den ideologiska orienteringen — kort sagt saknar genomtänkt politik. Situationen har delvis räddats av oppositionspartiernas initiativ och påtryckningar. Det förslag som regeringen nu lagt fram hade varit klart sämre om så inte skett. Det är naturligtvis långt bättre än inget förslag alls, dvs. den inställning som regeringen hade i början av året, men det är ett förslag med många brister. Jag skall nämna några. Den första har jag redan tagit upp. Det blir alltså inte en enda kronas förbättring för barnfamiljerna under 1984. Den andra är att förslaget skärper skattetrycket. Skatterna höjs för att finansiera höjda bidrag. I folkpartiets förslag finansieras höjda bidrag med besparingar och skattesänkning för barnfamiljer med smärre skattehöjningar för andra, men skattetrycket förvärras inte. Den tredje svagheten gäller marginaleffekterna. I stället för att mildra det system som snärjer barnfamiljerna i ett trassel de inte kan ta sig ur, ökar regeringen på det, snärjer fler i samma snara. Bostadsbidragen har denna effekt. Därför borde bostadsbidraget successivt ersättas med flerbarnstillägg i barnbidraget eller med skattereduktion. Den fjärde svagheten är att familjer med 16-18-åringar inte får någon förbättring. Dessa svagheter är till en del effekter av skilda idéer och värderingar mellan ett socialistiskt och ett liberalt synsätt. Men de är också en följd av att detta förslag hafsats fram. Förslagen är inte genomarbetade och effekterna inte analyserade. Att regeringens förslag i kompletteringspropositionen är ett hastverk framgår också på annat sätt. Propositionen innehåller nämligen inte mindre än fyra förslag som riksdagen i dag inte kan ta ställning till därför att beslutsunderlaget är undermåligt. Det gäller förslagen om bidragsförskott till ensamstående adoptivföräldrar, ändrad åldersgräns för bidragsförskott, barnbidrag till utlandsstationerade och månatliga utbetalningar av barnbidragen. För samtliga dessa förslag krävs lagändring. Förslag till lagändring finns emellertid inte bilagt propositionstexten. I stället begär regeringen att riksdagen skall ställa sig bakom allmänt uttalade avsikter i dessa frågor. Det är, herr talman, ytterligt anmärkningsvärt att regeringen lägger fram förslag med så grundläggande formella brister, att man inte ens har kläm på elementära bestämmelser om befogenhetsfördelningen mellan regering och riksdag. Det är här i riksdagen som lag stiftas. Riksdagen kan inte fatta beslut genom att ställa sig bakom vaga avsikter. Regeringen får bekväma sig att utarbeta färdiga förslag med lagtext och sedan underställa dem riksdagens prövning. Det här skulle inte vara värt att ta upp om det hade varit en engångshändelse. Men jag finner mig föranlåten att här i kammaren påtala det inträffade då liknande brister också tidigare har förelegat i det underlag som kommit till utskottet från den del av socialdepartementet som socialministern leder. Jag skall ta några exempel. Riksdagen har vid flera tillfällen uppdragit åt regeringen att utarbeta en plan för den fortsatta utbyggnaden av barnomsorgen. Trots två propositioner, som rör statsbidragen och den framtida utbyggnaden, har detta uppdrag inte utförts, inte ens kommenterats. Ett tillkännagivande från riksdagen är ingenting som ett statsråd bara kan notera med intresse, som en synpunkt från vilken remissinstans som helst. Det skall efterlevas. Det andra exemplet har att göra med det sätt på vilket regeringen aviserar förslag som skall nå riksdagen. Det är viktigt att så sker för att utskotten och riksdagen i tid skall kunna planera sitt arbete. Familjepolitiken, som har blivit socialutskottets viktigaste fråga under våren, var inte ens aviserad i propositionsförteckningen i januari. Trots ideliga förfrågningar till departementet under hand gick det inte att få fram besked. Utskottets och riksdagens planering av arbetet försvårades påtagligt härav. Vidare: I höstas behandlade utskott och riksdag ett nytt statsbidragssystem för barnomsorgen. Mindre än ett halvår senare återkom regeringen med tillägg och ändring i de antagna riktlinjerna, ändringar som inte på något sätt förtydligar, men vållar utskott och riksdag extra arbete. Och så nu inte mindre än fyra förslag som riksdagen inte kan ta ställning till på grund av bristfälligt underlag och med en hemställan som formellt är felaktigt avfattad. Jag säger inte detta i första hand för att framföra en anmärkning mot den formella handläggningen, även om det är befogat, utan därför att det får praktiska konsekvenser. Slarvet försenar ikraftträdandet av viktiga förändringar. Ta t.ex. förslaget om ersättning motsvarande bidragsförskott till ensamstående adoptivföräldrar. Efter diskussion flera gånger i utskott och utredningar finns en bred majoritet för att adoptivföräldrar skall ges samma stöd som andra ensamstående föräldrar. Det är en angelägen reform — av liten ekonomisk omfattning för staten, men mycket stor för de berörda. Denna efterlängtade förbättring får nu de ensamstående adoptivföräldrarna vänta på, därför att regeringen inte givit riksdagen erforderligt beslutsunderlag. I det ena av de fyra förslagen går ett enhälligt utskott mot regeringens förslag också i sak. Det gäller förslaget att kraftigt försämra möjligheterna för utlandsarbetande föräldrar att få barnbidrag. Regeringsförslaget innebär, att den möjligheten bara skulle finnas under ett år mot tre år som nu är praxis. Om förslaget går igenom skulle det ruinera ekonomin för många barnfamiljer som tillfälligt bor utomlands. Jag tänker särskilt på biståndsarbetare och missionärer. De lever i många fall redan på mycket små inkomster. I många fall gör de ett ideellt arbete som innebär stora personliga uppoffringar. Regeringsförslaget är motsatsen till uppmuntran för sådant arbete — det är en bestraffning. Möjligheterna att rekrytera personal till denna typ av arbete skulle med regeringens förslag naturligtvis bli mycket svårare. Förslaget saknar inte bara erforderlig lagtext, det är också illa genomtänkt. Det hedrar socialutskottets socialdemokratiska ledamöter att de snabbt insåg detta och inte drog sig för att ge regeringen bakläxa. Herr talman! Som jag redan understrukit är det förslag som folkpartiet lagt fram endast ett steg mot en större familjepolitisk reform, som vi anser nödvändig. Denna reform bör vila på vissa mål och principer. Enligt folkpartiets mening bör familjens ställning stärkas. De viktigaste delarna i barnens uppfostran sker inom familjen. Brister i detta avseende kan aldrig helt uppvägas av fostran och utbildning utanför familjen. Föräldrarna har därför det grundläggande ansvaret för barnens uppfostran. Samhällets familjepolitik skall underlätta för föräldrarna att ta och bära detta ansvar. Det är också föräldrarna som skall avgöra vilken omsorg och tillsyn man vill ge barnen. Samhällets stöd till barnfamiljerna bör baseras på valfrihet. Föräldrarna bör ges bättre möjligheter att välja form av tillsyn, medan barnen är i skolåldern. Föräldrarna bör dela på ansvaret för barnens tillsyn och uppfostran. Samhällets stöd till barnfamiljerna skall vara förenligt med kraven på ökad jämställdhet mellan män och kvinnor. Viktigast är att barnens bästa står i centrum när föräldrarna väljer form av omsorg och tillsyn. På motsvarande sätt måste samhällets olika åtgärder för att stötta barnfamiljerna ha barnens bästa för ögonen. Denna inställning måste läggas till grund för utformningen av barnbidrag, barnomsorg, föräldraförsäkring etc. Men också när det gäller t.ex. bostadspolitik och trafikpolitik måste barnen stå i centrum för planering och beslut. Dessa allmänna men vägledande riktlinjer framgår av den reservation till socialutskottets betänkande som de tre icke-socialistiska partierna enats om och kan alltså läggas till grund för en framtida reformering av familjepolitiken. Dessa principer måste leda fram till konkreta förändringar i familjepolitiken. Jag vill nämna några. o Be: kattningen bör utformas efter bärkraft. Under de år inkomsttagaren har försörjningsansvar för barn bör skatten vara lägre. Oo Vidare bör det ekonomiska stödet till barnfamiljerna innehålla ett särskilt stöd till småbarnsföräldrar. Föräldrarna måste få en reell möjlighet att själva välja hur omsorg och tillsyn om barnen skall ordnas medan de är i förskoleåldern. För detta behövs ett tillägg till barnbidraget medan barnen är små -— ett vårdnadsbidrag. Det skulle öka möjligheten att stanna hemma eller förkorta arbetstiden medan barnen är små eller kunna användas för att täcka del av avgiften för daghem eller annan tillsyn. o Om denna valfrihet skall bli reell, krävs också en fortsatt utbyggnad av barnomsorgen. I dag urholkas denna valfrihet av det faktum att nära 100 000 platser fattas i barnomsorgen. Denna brist förvärras därtill av den politik regeringen för. I stället för att stimulera föreningar, kyrkor och föräldrakooperativ som vill ta på sig ansvaret att starta och driva daghem, bestraffar man dem genom lägre statsbidrag än till kommunala daghem. Därigenom avstår man medvetet från att få ut största möjliga antal platser av ett begränsat antal kronor. Många barn berövas god omsorg till följd av denna snåla inställning. Därtill förbjuder man daghem som drivs i företagsform, trots att man också den vägen skulle få ett tillskott och trots att kommunala förtroendemän har alla möjligheter i världen att kontrollera att kvaliteten inte eftersätts. Det är vårt ansvar som politiker att sörja för att tillgång finns till olika typer av barnomsorg. Men familjepolitiken skall utformas så, att valet görs av föräldrarna, utan politisk styrning. Här går en skiljelinje mellan ett liberalt och ett socialistiskt synsätt. Vi betraktar föräldrarna som myndiga människor, medan socialdemokrater och i varje fall kommunister vill utforma familjepolitiken utifrån förmyndarens upphöjda position. Regeringen motverkar sålunda både beträffande utformningen av det ekonomiska stödet och beträffande reglerna för barnomsorgen att verklig valfrihet skapas för föräldrarna. Mot denna politik kontrasterar folkpartiets. Enligt vår mening skall samhällets familjepolitik tjäna till att hjälpa föräldrarna att bära ansvaret för barnens uppfostran och tillsyn — inte överta det. Herr talman! Jag vill med dessa ord yrka bifall till de reservationer till socialutskottets betänkande som bär mitt namn och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Eftersom det är Sveriges nationaldag — jag förstår att kammaren är prydd i de blå-gula färgerna med anledning av detta — vill jag först konstatera att vi har en värdegemenskap i den här kammaren och i vårt land när det gäller att slå vakt om demokrati och frihet. Jag tycker det finns anledning att göra detta i det här sammanhanget. Även om vi har delade uppfattningar i sak, måste vi vara rädda om den demokratiska värdegemenskapen. Så över till familjepolitiken. Två saker kännetecknar enligt min uppfattning den socialdemokratiska regeringen. Det ena är — och det är i och för sig inget fel — den klart socialistiska prägeln i regeringens olika förslag. Vi har sett den inte minst när vi under den vecka som har gått har debatterat olika frågor här i kammaren, bl.a. frågan om barnomsorgen. Det andra som känntecknar den socialdemokratiska regeringen och som jag tycker är klart negativt är det faktum att den lägger fram sina propositioner väldigt sent. Bristande hänsyn tas till kammarens arbetsförutsättningar. När vi väl får propositionerna, är de ofta slarvigt skrivna, och de saknar fundamentalt innehåll. I den proposition vi nu diskuterar saknast.ex. lagtext på flera punkter som vi egentligen skulle ha fattat beslut om i dag. Jag tycker att detta är anmärkningsvärt, och jag skulle vilja rikta en uppmaning till socialministern om att skärpa sig på den här punkten. Denna typ av propositioner försvårar nämligen riksdagens arbete och försenar viktiga beslut. Om sakfrågan är att säga att vi under ganska lång tid har debatterat och diskuterat familjernas, framför allt barnfamiljernas, situation. Frågan har blivit något av en ”proppfråga” i svensk politik. Från moderata samlingspartiets sida har inte minst förste vice talmannen Ingegerd Troedsson under mycket lång tid fört den familjepolitiska debatten. Vi har under flera år varnat för att barnfamiljerna — framför allt flerbarnsfamiljerna och de familjer som skall leva på en inkomst — kommer att hamna i en omöjlig situation, om det inte vidtas nödvändiga åtgärder och om det inte blir en kursförändring. Någon kursförändring har tyvärr inte gjorts, och det innebär att vi nu på nytt står här och diskuterar förslag från regeringen som löper i samma gamla banor. Under senvintern och våren har en intensiv diskussion om de familjepolitiska frågorna förts också mellan partierna. Det är bara att konstatera att det går en skiljelinje mellan å ena sidan socialdemokratin och å den andra de borgerliga partierna när det gäller den långsiktiga inriktningen av familjepolitiken. Socialdemokraterna sitter fast i det gamla tänkandet när det gäller synen på skatter, bidrag osv. Barnfamiljernas situation är besvärlig. Det har vi under den senaste tiden både sett och hört via politiska diskussioner, via sakinformationer i pressen och från annat håll och via gjorda undersökningar och utredningar. Tyvärr skönmålar den nuvarande regeringen ofta den ekonomiska situationen för Sveriges medborgare. Det kan i många lägen gälla också barnfamiljerna. Man frågar sig, utifrån det faktum att svenska folket och framför allt barnfamiljerna har fått en klart förändrad situation under den tid vi haft en socialdemokratisk regering: Var finns egentligen facket i den här debatten? Tyvärr är det ganska tyst från fackligt håll. I dag kan vi läsa i tidningarna att man från fackligt håll är beredd att gå in för lönestopp inför kommande år. Jag kritiserar inte detta i sak. Det kan i och för sig vara ett riktigt ställningstagande. Men jag måste ändå konstatera att det är en stor skillnad mellan det fackliga agerandet under den tid vi hade borgerliga regeringar och det fackliga agerande som sker i dag. Låt mig peka på några områden där den av regeringen förda politiken har inneburit en försvårad situation för landets medborgare, inte minst för barnfamiljerna. Socialhjälpen har ökat kraftigt under de senaste åren. 1981 betalades ut 1,1 miljarder i socialhjälp. 1983 betalades ut 2,2 miljarder. För 1984 prognostiseras 2,6 miljarder i socialhjälp. Vem är det som behöver socialhjälp och var finns de nytillkomna på våra socialbyråer? Jo, det är ofta barnfamiljerna, som drabbats av den politik som regeringen har fört. Sparkvoten har sjunkit. Inte någonsin under ”statistisk” tid har hushållssparandet varit mindre. Det ligger nu på noll. Enligt expertbedömningar kommer vi att få ett negativt sparande i hushållen kommande år. Vad innebär detta för barnfamiljerna? Det innebär att barnfamiljernas valfrihet minskar, att deras trygghet minskar och att de blir mer och mer beroende av politiska beslut. Antalet exekutiva auktioner av fastigheter har ökat kraftigt. 1981 hade vi 900 exekutiva auktioner och 1983 hade vi 2 100 sådana auktioner. Vilka är det som tvingas sälja sina hus därför att de fått försämrad ekonomi? Jo, det är i mycket stor utsträckning barnfamiljerna. Regeringen har höjt ett femtiotal skatter. I princip har man höjt en skatt var tionde dag. Det här motsvarar i genomsnitt 6 500 kr. per hushåll. Inflationen i Sverige har under de senaste tolv månaderna legat på 9 96. Det skall jämföras med 5 96 i det samlade OECD-området. Om det hade varit så, att regeringen hade fört en politik som hade inneburit en lägre inflation i Sverige — t.ex. en politik av det slag som moderata samlingspartiet har förordat — och vi hade legat på samma inflationsnivå som OECD-länderna i genomsnitt ligger på hade detta inneburit att en industriarbetare som netto har 60 000 kr. disponibla hade fått 2 000-2 500 kr. mera att disponera. Köpkraften minskade 1983 med 2,5 96. 6,6 miljarder kronor togs således från hushållen. I februari månad kunde man läsa i Aftonbladet att för en tvåbarnsfamilj hade levnadskostnaderna ökat med 11 000 kr. på ett enda år. Detta, herr talman, är den bistra sanningen. De här uppgifterna står i bjärt kontrast till den glättade bild som regeringen försöker ge. Man reser nämligen land och rike runt och försöker presentera detta när det gäller den ekonomiska situationen för Sverige, för det svenska folket och för barnfamiljerna. Det är bl.a. med anledning av de snabbt ökande svårigheterna för småbarnsfamiljerna och barnfamiljerna som vi vill införa ett flerbarnstillägg redan från halvårsskiftet. Vi menar att det i första hand är flerbarnsfamiljerna som befinner sig i den allra besvärligaste situationen. Vi vill därför öka flerbarnstillägget. Herr talman! Alla är överens om att något måste göras. Av naturen är jag sådan att jag inte misstror mina politiska meningsmotståndare. Jag tror således att socialministern och regeringen i övrigt har ambitionen att förbättra situationen för barnfamiljerna. Vad frågan gäller är på vilket sätt detta skall ske och vilka medel vi skall använda för att kunna klara en förbättring av barnfamiljernas situation. Här ser vi ett klart ideologiskt mönster som styr de olika förslagen, vilket i och för sig är naturligt. Först och främst ställer vi oss frågan: Vem är det som skall bestämma? Är det familjerna eller är det politikerna? Skall vi utgå från individens behov eller skall vi utgå från kollektivets behov? Här går en klar skiljelinje mellan å ena sidan den moderata politiken och å andra sidan den socialdemokratiska. Skall vi ta hänsyn till familjernas valfrihet, eller skall vi säga att det är i departement och kanslihus, regering och riksdag som man bäst vet hur de enskilda familjerna fungerar? Det handlar med andra ord om tilltron till den enskilde individen, till de enskilda föräldrarna. Man ställer sig frågan: Varför är socialdemokraterna så rädda för valfrihet? Det är faktiskt så, herr talman, att i samband med familjebildning, när två unga människor fattar tycke för varandra, då skulle det aldrig falla oss in att vi här i kammaren skulle besluta om något slags äktenskapsbyrå som skall lägga sig i vem som skall ha den ena och vem som skall ha den andra. Vi ser då ifrån alla partiers sida valfriheten, ansvaret, de enskilda människornas känsla och bedömning som något självklart. Men när dessa unga väl har bildat familj och fått de barn som detta samhälle så väl behöver, då ifrågasätter socialismen helt plötsligt föräldrarnas och familjernas möjligheter att bestämma utifrån sina egna förutsättningar. Från moderat sida har vi, utifrån tilltron till familjen, uppfattningen att det är lika naturligt att föräldrarna själva skall få bestämma sin framtid sedan familjen väl är bildad som att de får göra det dessförinnan. Valfrihet är en trygghet i sig. Valfrihet är i sig grunden för social trygghet. De föräldrar och familjer som väljer ett men tvingas till ett annat, de lever oftast i en socialt sett otrygg situation. Jag måste, herr talman, när det gäller den ideologiska delen återigen peka på det socialdemokratiska kvinnoförbundets familjepolitiska program. I moderata samlingspartiet tar vi stor hänsyn till vad vårt kvinnoförbund tycker. Vi får förslag som är positiva, och vi diskuterar i partiet utifrån en positiv uppläggning. Jag föreställer mig att det är likadant i det socialdemokratiska partiet, att man också där tar stor hänsyn till vad kvinnoförbundet säger. Jag skall be att få visa en bild på kammarens bildskärm som jag tycker är mycket karakteristisk när det gäller socialismens syn på familjen, barnens fostran och fostrarrollen. Som introduktion till bilden vill jag läsa vad som står på s. 51 i kvinnoförbundets familjepolitiska program: ”Familjen räcker i dag inte till, varför samhället måste ta ett helt annat ansvar för barnens utveckling. När det gäller den emotionella vården har både familjen och samhället en stor betydelse och delat ansvar. — Ett barn behöver nära relationer till någon eller några vuxna, det behöver kärlek och tillgivenhet, vare sig det befinner sig hemma eller tex i förskolan. När det gäller den sociala, intellektuella och materiella vården bör ansvaret i första hand” — jag betonar detta — ”ligga på samhället och ge alla barn möjligheter att utvecklas efter sina förutsättningar.” Vidare skriver man: ”Samhällets ansvar när det gäller barnens sociala och intellektuella vård bör vara en obligatorisk uppgift även i förskoleåldrarna. Att alla barn får en god social och intellektuell träning från tidig ålder är ett viktigt jämlikhetskrav. Som komplement till vården och omsorgen i hemmet har en obligatorisk förskola en viktig uppgift som stöd till barnen och dess vårdare.” På bilden, som föreställer två barn som jag förmodar befinner sig på ett daghem, ser man att barnen håller på att kladda och måla. Den ene ungen säger till den andre: ”Så här kul får jag aldrig slabba hemma. Får du?” Den andre svarar: ”Nää! Där saknar jag utbildad personal, förstår du.” Vad säger den här bilden? Jo, den säger helt enkelt att Socialdemokratiska kvinnoförbundet har uppfattningen att föräldrarna i princip inte är utbildade att ta hand om sina barn. De har lagt orden i de här båda ungarnas mun för att demonstrera synen på förskola och daghem kontra familjen. Jag tycker också att här finns något av ett motsatsförhållande mellan den fostrarroll som föräldrarna ikläder sig, och som måste vara den primära, och den samhälleliga fostrarrollen som vi känner till sedan tidigare och som innebär ”slabba gärna på” för det är friheten i utvecklingen. Det är här vi ser konflikten mellan å ena sidan familjen och å andra sidan samhället. Vem skall vi i första hand ta hänsyn till — är det familjen eller samhället och politikerna? Enligt moderat uppfattning är det självklart föräldrarna som har huvudansvaret för barnens fostran. Vi lever i den föreställningen att föräldrarna av naturen är utbildade att ta hand om sina barn. Det är inte som Socialdemokratiska kvinnoförbundet tydligen anser, att föräldrarnas möjlighet att ta hand om barnen ger barnen en sämre situation än den de har på daghemmet. Jag visar inte den här bilden för att kritisera daghemspersonalen, tvärtom. Den är duktig. Den har en ansvarsfull uppgift. Men att presentera föräldrarollen och de kollektiva daghemmen på detta sätt tycker jag är en tydlig nedvärdering av föräldrarnas och familjens fostrarroll. I konsekvens med den moderata familjepolitiken anser vi att hemarbetet måste uppvärderas. Vi måste skapa valfrihet för föräldrarna själva att bedöma om båda makarna vill förvärvsarbeta eller om någon vill stanna hemma och ta hand om barnen när de är små. I det sammanhanget möter vi ofta det klassiska argumentet att den moderata familjepolitiken vill fjättra kvinnan vid spisen och kastrullen. Det är det inte fråga om. Men det är fråga om hänsyn till varje familjemedlems egen önskan och vilja. Vi lever i den fasta övertygelsen att det är makarna själva som bäst kan förutse sin situation, som bäst kan komma överens om hur de vill fördela arbetet utom och inom hemmet och hur de vill lösa sin barnomsorg. Herr talman! Jag tycker att det är mycket intressant att notera att vi i detta betänkande, när vi denna gång diskuterar familjepolitiken — vi har haft flera familjepolitiska diskussioner tidigare — har en gemensam borgerlig reservation som slår fast en klar inriktning när det gäller viljan att förbättra barnfamiljernas situation på sikt. Ingemar Eliasson har tidigare redovisat innehållet i reservationen. Jag skall därför inte gå in ytterligare i den diskussionen. Om vi ser regeringens handlande i relation till en ökad valfrihet för barnfamiljerna märker vi en klar splittring inom regeringspartiet. Jag skall inte redovisa vad Kjell-Olof Feldt har sagt. Han har valsat i spalterna över hövan. Jag skall redovisa vad folk ute i de svenska bygderna tycker och tänker — även de socialdemokrater man möter. Jag umgås mycket gärna även med socialdemokrater hemma i Småland. De delar ofta den moderata synen på familjepolitiken. Visst skall jag få behålla så mycket av mina pengar att jag kan försörja min familj — det är den naturliga inställningen hos den svenske hederlige jobbaren och tjänstemannen. Man ställer sig frågan: Varför skall man ta så mycket skatt från mig att jag inte har möjlighet att försörja min familj? Den här diskussionen förs inom socialdemokratin. Jag tror på bredden... Man märker också i behandlingen av familjepolitiken i Sveriges riksdag att socialdemokratin är osäker. Det innebär tyvärr en tidsutdräkt när det gäller viktiga politiska beslut. Låt mig hänvisa till socialutskottets betänkande 1982/83:12. Där krävde majoriteten en helhetssyn på familjepolitiken. Det har snart gått två år, men vi har inte fått någon helhetssyn på familjepolitiken. Man arbetar vidare på ett gammalt lapptäcke, med hänvisning till att frågorna inte är beredda, med hänvisning till att vi inte vet vad vi skall göra och med hänvisning till att vi inte vet vilka effekter en ny inriktning av familjepolitiken får. Den svenska mannen och kvinnan, som lever i den aktuella situationen, vet att problemet är skatten, men regeringen måste fortsätta att utreda självklarheter. Detta visar på en handlingsförlamning, som är ödesdiger för väldigt många familjer som lever i en prekär situation. Sten Andersson, lyssna på TV-familjen, som ställde just den frågan! Läs Monica Boéthius artikel i tidningen Vi, där hon menar att det är löjligt att tro att en höjning av barnbidraget på 1 500 kr., där 500 kr. går åt för att finansiera det hela via höjd skatt, skall lösa barnfamiljernas situation. Hon pekar på att det helt klart måste vidtas andra och mera radikala åtgärder. Nu bygger regeringen vidare på det här systemet med ökade skatter, ökade bidrag, ökad rundgång - ja, vi har fått en riktig karusellregering när det gäller familjepolitiken. Här kommer ökade marginaleffekter in. Ta bara detta att man nu skall höja bostadsbidraget och finansiera detta på ett sådant sätt så att den som får ökat bostadsbidrag inte får det fullt ut, utan att det samtidigt sjunker därför att det ger en ny marginaleffekt genom finansieringssystemet. Herr talman! Vi har ju hamnat i rena omöjligheten när det gäller att bygga vidare på detta familjepolitiska system. Vi har marginaleffekter upp till 175 000 kr. för en trebarnsfamilj. Upp till 175 000 kr. sitter man i princip fast, beroende på ett politiskt system. Det är därför som vi har lagt fram förslag om grundavdrag i kommunal beskattning och även andra konkreta förslag, för att förbättra och för att lösa familjernas situation. Herr talman! Jag måste också något beröra barnomsorgen. Även här måste vi slå vakt om valfriheten, valfriheten för föräldrarna att välja mellan arbete eller vård av barn. Det är lika viktigt att vårda egna barn som att vårda andras. Bidraget till den kommunala barnomsorgen motsvarar i dag 20 000 kr. för alla barn mellan ett och nio år. Om vi skulle bygga i kapp kön på samma sätt, genom att ensidigt satsa på kommunal barnomsorg, som är den dyraste formen, skulle detta innebära en kostnad som motsvarar 40 000 kr. per svenskt barn upp till nio år. Detta, herr talman, och ärade socialminister, har vi inte råd med. Men vi vet att vi har en lång kö bland familjer som vill ha barnomsorgen. Vad är då naturligare än att satsa på billigare alternativ? Vad är då naturligare än att låta familjerna själva få bestämma? Men se det går inte alls, för det strider emot Marx handbok. Därför får man inte driva daghem på affärsmässiga grunder eller i uppenbart vinstsyfte — eller vad det nu heter. Vem skall tolka affärsmässigheten eller det uppenbara vinstsyftet? Jo, det måste ju något statligt verk göra, socialstyrelsen eller något annat, och blir det för besvärligt får man gå till regeringen. Om Andersson, Pettersson och Lundström anser att något av deras barn passar väldigt bra i det och det: daghemmet, så säger socialstyrelsen och i sista hand regeringen, att det gör det inte alls, för det daghemmet drivs i uppenbart vinstsyfte, och det där begriper inte du. Detta visar, herr talman, hur en bunden dogmatisk politik på barnomsorgsområdet är direkt negativ för familjerna och för barnen själva. Jag skulle också vilja säga att det visar att socialismens grundidé inte passar i det moderna svenska demokratiska samhället, utifrån den möjlighet att bedöma och välja som varje svensk har i dag. Jag förnekar inte socialismens rätt att verka — tvärtom — men jag konstaterar att effekterna är oerhört negativa för de enskilda människorna. Herr talman! Låt mig sammanfattningsvis bara konstatera att regeringen vill säkert väldigt gärna, men man tycks inte orka. Man befinner sig i en brytningstid, och det är bara att hoppas att utbrottet sker åt rätt håll. Från moderat sida har vi lagt fast viktiga grunder för familjepolitiken. Vi säger: Det är familjen som är grunden i samhället. Vi måste utgå från familjens och barnens behov. Det är i första hand föräldrarna som har ansvaret för barnen och barnens fostran. Vi måste få till stånd en politik som innebär respekt för familjen och som skapar valfrihet. Det här gör att vi skall bygga upp ett skattesystem som ger skatt efter försörjningsbörda. Det innebär att vi måste bygga upp ett skatteoch bidragssystem som motverkar marginaleffekter i stället för att skapa nya. Vidare innebär det att vi måste åstadkomma rättvisa i barnomsorgen genom att bl.a. införa en vårdnadsersättning, som i första hand utgår för alla barn mellan ett och tre år med 6 000 kr. årligen. Vi vill ha avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader upp till en viss nivå, och det måste finnas tilltro till alternativen i barnomsorgen genom att det skapas ett statsbidragssystem som är neutralt ur konkurrenssynpunkt. Allra sist vill jag peka på en av de punkter i propositionen där vi i princip är överens om att något måste göras, men där det saknades lagtext, varför regeringen måste återkomma med förslag. Vad jag särskilt vill beröra är barnbidragen när det gäller dem som arbetar utomlands. Jag understryker vad Ingemar Eliasson sade, att vi vill inte till riksdagen ha ett nytt förslag som innebär att man placerar missionärer, u-landsarbetare och personer som arbetar i företag utomlands i en besvärlig situation genom att begränsa tiderna för barnbidragen. Jag hoppas och tror att vi på den punkten skall kunna uppnå enighet. I övrigt, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de reservationer där vi moderater finns med, nämligen reservationerna 1, 2, 4, 9, 12, 14 och 17.

Herr talman! Efter många egendomliga turer är vi nu framme vid den tidpunkt då vi snart skall fatta beslut om delar av familjepolitiken. När budgetpropositionen lämnades var regeringen helt tomhänt, men vi från oppositionspartierna tvingade socialministern att ta sig samman och lägga fram ett förslag om familjepolitiken. Socialministern bör känna en viss tillfredsställelse över oppositionspartiernas agerande, för det är på grund av det trycket som socialministern har lyckats få sin regering med sig och lägga fram ett förslag. Men när förslaget kom var det hastigt hopkommet och dåligt genomtänkt, vilket framgår av socialutskottets betänkande, där vi har behandlat propositionen. Vi har inte kunnat ta ställning till en del viktiga punkter på grund av, som har sagts förut, att det saknades lagtext. Detta är egentligen en unik handläggning av en så viktig fråga som familjepolitiken. Jag måste säga att jag aldrig har upplevt det tidigare i riksdagen, trots att jag har varit med ganska länge. När propositionen kom fann vi att det, trots alla stolta deklarationer från socialministerns sida, inte anslås en krona till barnfamiljerna under detta år, och det är beklagligt. Det framgår av propositionen liksom av utskottsbetänkandet — det har också framgått vid många tidigare tillfällen — att det i vissa delar av familjepolitiken går en principiell skiljelinje mellan socialdemokraterna och centern. Jag har tidigare i riksdagen ställt frågan: Vad blev det av de stolta frihetsparollerna, som Ingvar Carlsson spelade ut påsken 1983? Ja, inte har vi märkt någonting av detta i familjepolitiken. Det är inte första gången centern i partimotioner och reservationer har slagit fast att samhällets familjepolitik måste sätta barnen och deras bästa i centrum, att det är föräldrarna som i första hand har ansvaret för sina barn och deras uppväxtvillkor. Familjen är samhällets hörnsten, och utifrån den inställningen måste vi också utforma familjepolitiken. Familjepolitiken måste utgå från den självklara förutsättningen att alla barn behöver omsorg. Detta innebär enligt vår uppfattning att all omsorg måste värderas och ersättas. Barnfamiljerna måste garanteras en ekonomisk grundtrygghet. I centerns familjepolitik är valfriheten grundläggande. Samhällets familjepolitiska uppgifter måste vara att skapa förutsättningar för barn och föräldrar att tillsammans och utifrån egna förutsättningar forma tillvaron på det sätt som bäst passar familjen. Ingen familj är den andra lik, vare sig när det gäller villkor eller när det gäller önskemål, och behoven skiftar. Därför är det självklart att det är familjen som måste avgöra valet av omsorgsform för barnen, oavsett om det gäller vård i hemmet, familjedaghem, fritidshem, förskola, föräldraledda daghem, kommunala eller andra daghem. Men barnens välfärd har en djupare dimension än enbart det rent materiella. I välfärdsbegreppet ingår också en mycket viktig emotionell del, och i det perspektivet är det många barn som inte mår riktigt bra i vårt samhälle i dag. Det finns en stor grupp — det framgår av rapporter från läkare, skolkuratorer och andra — som har psykiska störningar, barn som känner sig ensamma, ger uttryck för att ingen tycker om dem eller bryr sig om dem. Det här är problem som måste bearbetas. Det är, anser jag, en mycket viktig del i det familjepolitiska arbetet. Dessa problem löser vi inte enbart genom att bygga fler daghem. Att göra det är också en viktig del i arbetet, men jag tycker att det här är någonting som måste särskilt uppmärksammas och bearbetas. Annars kommer vi att få en allt större grupp av barn, som när de kommer upp i tonåren hamnar i en riskzon. Centern, moderaterna och folkpartiet har, som förut framhållits, utformat en gemensam reservation med principiella utgångspunkter för det fortsatta familjepolitiska arbetet på sikt. Vi har sammanfattat det i sex punkter. För oss är tre områden viktiga. Det första är barnbidragen, som tillkom på 1940-talet. Tidigare hade vi skatteavdrag, men väldigt många familjer med små inkomster och många barn kunde inte utnyttja denna förmån. Då infördes barnbidraget, på förslag av dåvarande bondeförbundet. Barnbidraget har sedan blivit och är, som vi ser det, stommen i det familjepolitiska stödet. Därför har vi också krävt en höjning av barnbidraget från den 1 juli. Jag skall inte närmare gå in på reservationerna, därför att Rosa Östh kommer att göra det senare i debatten. Barnbidraget är ett konsumtionsstöd. Jag tycker att det är mycket viktigt att klara ut detta i den familjepolitiska debatten. Det är avsett att utjämna mellan barnfamiljer och icke barnfamiljer. Vårdnadsersättningen är en ersättning för utfört arbete i hemmet. Om vi värdesätter arbetet med vård av barn i hemmet, måste denna ersättning betraktas såsom lön för detta arbete. Vi har inte frångått den linje som trepartiregeringen lade fast 1980 i fråga om vårdnadsersättningens konstruktion. Skattefrågan ser vi också som en viktig del. Skattesystemets konstruktion måste ta hänsyn till barnfamiljerna, och vi måste få en utveckling på detta område som förbättrar ensamförsörjarnas situation. Den konstruktion som vi har lagt fram förslag om utjämnar mellan familjer med en eller två inkomsttagare. Stig Josefson kommer senare att ta upp den saken. Beskattningen måste bygga på bärkraftsprincipen. I det sammanhanget vill jag ställa en fråga till moderaterna. Jag har lyssnat på Ulf Adelsohn vid flera tillfällen, och jag anser att det är mycket viktigt för det fortsatta arbetet att vi får ett klarläggande: Är det meningen att det skatteavdrag som moderaterna föreslår så småningom skall ersätta barnbidragen? Jag vill gärna ha svar på den frågan, antingen av Göte Jonsson eller av Ulf Adelsohn. Det är viktigt för den fortsatta diskussionen. Det familjepolitiska arbetet och de stödformer som det skall inrymma måste grundas på en helhetssyn på barnfamiljernas situation, där barnfamiljernas olika behov tillgodoses. Frågan om att göra familjestödet mera rättvist och mera effektivt måste då ha mycket hög prioritet. Vi har från centerns sida arbetat för detta under åren som gått, och det kommer också att vara riktmärket för vårt arbete i fortsättningen. Herr talman!

Det finns kanske ledamöter av utskottet som kommer ihåg att vi hade en något animerad debatt om den fråga som berörs i reservation 10, och vi sade då att vi hade diskuterat den frågan med vår grupp.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
Herr talman! Jag tycker att Rune Gustavsson frågar om självklarheter. Det står ju klart i våra partimotioner att vi inte skall slopa det nuvarande barnbidraget. Vad vi har sagt är att vi inte kan bygga vidare på ett system som låser fast barnfamiljer i en skatteoch bidragskarusell, utan att vi måste gå in och ändra skattesystemet. De som inte kan tillgodogöra sig skatteavdraget skalli stället få ett motsvarande bidrag. Det är alltså ganska klart och logiskt. Vi har också sagt att vi tillfälligt skall ha en höjning av flerbarnstillägget, vilket sedan successivt skall avtrappas i och med att vi får det nya skattesystemet, som ger mer direkt ekonomiskt än bidragssystemet.
Herr talman! Jag sade i mitt anförande att jag vid olika tillfällen har lyssnat på Ulf Adelsohn då han har sagt ungefär så, att barnfamiljerna måste ha ett sådant skatteavdrag att de kan leva på sin inkomst och inte behöver ha något bidrag. Det är alltså frågan om hur det blir på litet längre sikt jag vill ha klarlagd.

Herr talman! Äntligen debatteras frågan om barnfamiljernas ekonomiska situation här i kammaren. De borgerliga partierna bröt förhandlingarna med regeringen efter många överläggningar. Vänsterpartiet kommunisterna fortsatte att diskutera både åtgärder och finansiering. Resultatet av överläggningarna är de förslag som återfinns i regeringens proposition. Barnbidraget höjs med 1500 kr. per barn och år, och bostadsbidragen kommer att förbättras. Dessutom föreslås vissa förbättringar för familjer med ungdomar i gymnasieskoleåldrarna. Man kan se åtgärderna som ett sätt att klara det akuta läge barnfamiljerna har hamnat i som en följd av flera års minskade reallöner, ökade matkostna der och ökade hyreskostnader. Månadskostnaderna för en tvåbarnsfamilj har ökat med 900 kr. det senaste året enligt en rapport från konsumentverket. Det betyder ökade levnadsomkostnader med 11 000 kr. på ett år. Fram till november i år beräknas kostnaderna stiga med ytterligare 5 600 kr. Många utredningar och undersökningar har påvisat att barnfamiljerna fått vidkännas stora ekonomiska påfrestningar under de senare åren. Men det finns också andra grupper som drabbats av olika regeringars ekonomiska politik. Vänsterpartiet kommunisternas ursprungliga förslag när det gäller att förbättra för barnfamiljerna är följande. Vi har föreslagit en barnbidragshöjning på 760 kr. per år. Vi har föreslagit att bostadsbidragen höjs med mellan 1 000 och 1 500 kr. per år och familj. Vi har föreslagit att matsubventionerna skall återställas, vilket skulle betyda 500 kr. mindre i matkostnader för barnfamiljerna. Vi har också föreslagit att matmomsen skall slopas med en tredjedel, vilket betyder 2 000 kr. mer i inkomst för en tvåbarnsfamilj. Dessutom har vi föreslagit en skatterabatt på 1 000 kr. per år för lågoch mellaninkomsttagare. Sammantaget skulle de här förslagen innebära ett plus på 3 000 kr. för alla barnfamiljer och på 6 000 kr. för barnfamiljer med lågoch mellaninkomster. I det förslag som nu föreligger efter överläggningar och propositionsskrivning är det framför allt familjer med låga inkomster och familjer med många barn som gynnas. För familjer med höga inkomster och bara ett barn innebär förslaget plus minus noll. Det är familjer utan barn som får betala. Vänsterpartiet kommunisterna har fört fram alternativa finansieringsförslag för att betala vad t.ex. barnbidragshöjningen kostar. Vpk har föreslagit att resurser tas från de människor som har råd att betala. Resultatet av förhandlingarna på finansieringssidan är en kompromiss som inte motsvarar de fördelningspolitiska krav som vänsterpartiet kommunisterna framfört, men som helhet innebär förslaget en förbättring för barnfamiljerna. Detta har fått vara avgörande när vi kommit överens med socialdemokraterna. Eftersom åtgärderna kommer att finansieras genom omfördelning inom löntagarkollektivet, är det viktigt att understryka att de inte rubbar de grundläggande fördelningsmässiga orättvisor som har tillspetsats under de senaste åren. Dessa orättvisor måste aktualiseras i ett nästa steg, där målsättningen måste vara att bygga ut och konsolidera den offentliga sektorn — barnomsorg, skola, omvårdnad och tryggad rätt till arbete. Detta bör finansieras genom att stora privata företagsvinster och förmögenheter förs in under samhällelig kontroll. Vänsterpartiet kommunisterna har två reservationer i socialutskottets betänkande. Den ena handlar om indexreglering av barnbidraget. Även om höjningen av barnbidraget är stor — aldrig tidigare har en så stor höjning föreslagits — är det viktigt att barnbidragen framgent inte urholkas såsom tidigare varit fallet. Vårt krav om indexreglering står därför kvar för att få en garanti att barnbidragen följer med i kostnadsutvecklingen. Den andra reservationen handlar om ikraftträdandet. Vänsterpartiet kommunisterna vidhåller att barnbidragen bör höjas redan från den 1 juli i år med 500 kr. Många barnfamiljer behöver redan nu ett ekonomiskt tillskott inför sommaren. Med det här yrkar jag bifall till vpk-reservationerna. Barnfamiljernas standard är beroende av många olika politiska åtgärder. Skall barnfamiljernas totala situation förbättras, måste en mer genomgripande politisk helhetssyn gälla som inte bara inbegriper vad som i dag kallas för familjepolitik. Man måste också ta med skatte-, bostads-, barnomsorgsoch utbildningsfrågorna i ett åtgärdsprogram. Helhetssynen på barnfamiljerna är det viktigt att slå vakt om. Därför är det intressant att se borgarnas förslag om att värna om barnfamiljerna. Läser man igenom borgerlighetens olika förslag, finner man att det är en ganska förfärande läsning — långt ifrån det ”gullesnack” med vilket man försöker bevisa hur mån man är om barnfamiljerna. Jag skall ta några exempel på borgerlighetens dubbelmoral. Centern vill t.ex. ha karensdagar. Det skulle för en industriarbetarfamilj betyda ett minus på 3 330 kr. per år. Folkpartiet vill ta bort livsmedelssubventionerna. Det betyder en krona mer per liter mjölk eller 1 500 kr. mer i matkostnader för en vanlig tvåbarnsfamilj. Där rök hela barnbidragshöjningeniettnafs. Bengt Westerberg ville spara 40 miljarder. Det betyder ett minus på 14 000 kr. för en tvåbarnsfamilj och 22 000 kr. back för en trebarnsfamilj. En fembarnsmamma fick rådet av Bengt Westerberg: Du får vänja dig att dricka mjölk till fest, två gånger i veckan. Inte vet jag om det var skämtsamt sagt eller om det var allvar. Dumt var det i alla fall. Moderaterna gynnar som alltid i sin politik höginkomsttagarna. Man vill försämra bostadssubventionerna i fråga om räntebidrag, och det gör 1 500 kr. mer i månaden för en ny trea. Man vill försämra sjukförsäkringen och i högre grad avgiftsfinansiera barnomsorgen, äldrevård och sjukvård. Man vill slopa livsmedelssubventionerna, så att mjölken fördyras med 80 öre per liter. Om man ser på moderaternas förslag visar det sig att höginkomsttagare med två barn gynnas. De får 9 000 kr. plus, medan en låginkomsttagare med två barn förlorar 2 000 kr. per år. Så ser det ut med borgerlighetens förslag till ”förbättringar” av barnfamiljernas situation. Jag har velat redovisa de här siffrorna, som är tagna ur motioner och ur sammanställningar av hur man ser på barnfamiljernas och vanliga familjers situation i Sverige. Jag tycker att det är viktigt att ta fram detta som en kontrast till det frieri som borgerligheten ägnar sig åt här från talarstolen i dag.

Herr talman! Det är sant som Inga Lantz säger, att vpk fortsatte diskussionerna med regeringen. Man kan fråga sig vad de fick ut av det. Fick de igenom alla sina många förslag som man menar skulle hjälpa barnfamiljerna? Fick man igenom en indexering av barnbidragen? Nej. Fick man igenom sänkt matmoms? Icke. Fick man kanske åtminstone igenom en höjning av barnbidraget från den 1 juli? Inte alls. För glädjen att en dag återigen få vara med och spela första fiolen har man lagt alla sina egna förslag åt sidan. Det finns ändå möjlighet för vpk att reparera sitt anseende på en punkt, genom att man röstar för att den barnbidragshöjning som riksdagen kommer att bifalla införs redan från den 1 juli. Ett motsvarande förslag finns också i vpk:s motioner. Inga Lantz och vpk-gruppen kan medverka till att detta blir riksdagens beslut, genom att stödja min reservation nr 10. Min fråga till Inga Lantz på denna konkreta punkt är: Menar ni så pass mycket allvar med ert tal om att hjälpa barnfamiljerna att ni är beredda att rösta för att den barnbidragshöjning som riksdagen kommer att besluta om införs redan den 1 juli i år?
Herr talman! Det var värst vad Ingemar Eliasson var sur. Det handlar inte om att spela första fiolen när det gäller frågan om att förbättra barnfamiljernas situation. Det handlar faktiskt om att göra det bästa möjliga av situationen. Väldigt mycket återstår för att förbättra barnfamiljernas ekonomiska situation. Det redogjorde jag också för i mitt anförande. Om överläggningarna kan sägas att man uppnådde ett bättre resultat sedan de borgerliga lämnade överläggningarna. I början var det diskussioner om vårdnadsbidrag, om mjölksubventioner och mycket annat, vilket vi faktiskt, genom att komma överens med socialdemokraterna, fick bort ifrån diskussionen. Det finns ett alternativ till, Ingemar Eliasson. Om man inom centern och folkpartiet är intresserad av att få till stånd en förbättring för barnfamiljerna redan i år genom en höjning av barnbidraget kan man också rösta på den vpk-reservation där det föreslås en höjning med 500 kr. från den 1 juli.
Herr talman! Att försöka göra det bästa möjliga av situationen är precis vad det handlar om. Vi har upplevt den nuvarande situationen en gång förut här i riksdagen, när vpk mycket kaxigt gick emot en momshöjning. Vpk gjorde då upp med regeringen och fick igenom en höjning av livsmedelssubventionerna och ett löfte om att matmomsen kanske skulle sänkas eller försvinna, i varje fall skulle det utredas. Vad hände? Jo, ett år senare hade höjningen av livsmedelssubventionerna tagits tillbaka, och det blev ingen sänkning av matmomsen. Men vpk hade varit med och höjt momsen. Vpk sålde utan att blinka sina förslag för att få vara med och besluta här i kammaren. Nu gör vpk om samma sak. Kommunisterna lägger alla sina förslag åt sidan för att hjälpa regeringen att få igenom förslag som på flera punkter går stick i stäv mot vpk:s egna. Man undrar vad det är som vägleder vpk, när man ser detta upprepas gång på gång. Min enkla fråga till Inga Lantz är: Kan ni tänka er att göra det bästa möjliga avsituationen här i dag genom att stödja reservationen nr 10, som innebär att den barnbidragshöjning som riksdagen beslutar genomförs redan den 1 juli i stället för den 1 januari 1985? Det handlar inte om huruvida jag är på dåligt humör eller ej, utan om att barnfamiljerna skall bli på gott humör.
Herr talman! Vi lägger inte våra förslag åt sidan. Vi har bl.a. återkommit med dem i motionen med anledning av kompletteringspropositionen, och vi för fram de krav som vi alltid har stridit för när det gäller matmomsen och att förbättra barnfamiljernas situation. Vad det här handlade om var att få en så bra lösning som möjligt. Borgarnas förslag när det gäller barnfamiljerna och vanliga familjer i Sverige är inte bra. Därför var det en fördel att arbetarpartierna gjorde upp om stödet till barnfamiljerna. Det blev bättre än när moderaterna, folkpartiet och centern skulle vara med i diskussionen med sina reaktionära förslag, som egentligen inte innebär någon förbättring. Vi kommer inte att stödja folkpartiets reservation. Vi kommer i första hand att rösta på vår egen reservation och i andra hand att avstå från att rösta.

Herr talman! Vi ser och har hört att det i dag är den svenska nationaldagen. Vi har i nyhetsprogrammen också hört inslag om dagen D och om överläggningarna i regeringskansliet. Jag skulle faktiskt, herr talman, vilja erinra om ett annat jubileum. Precis i dag kan vi nämligen fira hundraårsminnet av Gustav Möllers födelsedag. Han föddes den 6 juni 1884. I dag genomför vi den största barnbidragshöjningen, tillsammans med flerbarnsstödet, som någonsin beslutats i denna riksdag. Det var Gustav Möller som var socialminister när beslutet om införande av barnbidrag togs 1947. Det trädde i kraft 1948. Vad var motivet? Jo, skatteavdragen slog olika i olika inkomstlägen. Man ville ha ett barnbidrag som poängterade att barn i det svenska samhället var lika mycket värda antingen de var födda i ett torp eller i ett herresäte. Vid den tidpunkten gick moderaterna, som då hette högern, emot, och de fullföljer sin linje också här i dag. Det är skatteavdrag man skall ha i stället för barnbidrag. Det återfinns inte ett ord om barnbidrag i deras förslag. Förslaget är naturligtvis utformat på annat sätt, men det är avdragen som skall vara gällande. Barnfamiljerna tillhör sedan mitten av 1970-talet de stora förlorarna. På den punkten kan jag understryka vad framför allt socialutskottets ordförande sade. En industriarbetarfamilj med en hemarbetande förälder har fått sitt familjestöd minskat med 30 96 om den har ett barn och 20 96 om den har två barn. En tvåbarnsfamilj kunde i mitten av 1970-talet spara 500 kr. i månaden, medan den 1982 fick låna 200 kr. enligt samma beräkningsgrunder som konsumentverket gjort. Vi vet, och det har också sagts här tidigare, att kön hos våra socialnämnder ökar. Vi kan inte ha en sådan politik. Det måste ske en ändring. När socialutskottet tog upp frågan hösten 1982, alltså strax efter valet, så påpekade vi att barnfamiljernas situation har försämrats. Jag vill här gärna också återge vad vi sade i sammanhanget. Vi talade om en helhetssyn, att olika åtgärder måste samordnas så att de samlade åtgärderna åstadkommer en ekonomisk utjämning mellan olika typer av barnfamiljer och mellan barnfamiljer å ena sidan och andra i samhället å den andra, t.ex. familjer utan barn där båda förvärvsarbetar. Socialdemokratiska gruppen i socialutskottet skrev alltså till regeringen. Resultatet av detta blev en familjeekonomisk beredning, som hade bra underlag från andra utredningar. Det är den beredningens arbete som nu ligger till grund för det beslut vi förhoppningsvis kommer att fatta här i dag. Innan jag går in på det vidare innehållet i det samlade förslaget är jag angelägen understryka att det måste följa en fortsättning när det gäller familjepolitiken. Hur och i vilka former den fortsatta familjepolitiken skall genomföras vill vi inte uttala oss om i dag. Sådant arbete bör vara förutsättningslöst, säger vi i utskottet. Som nu bör den dock vara totalfinansierad. Det blir alltså fråga om en fortsatt omfördelning mellan familjer med och utan barn och mellan lågoch höginkomsttagare. Men de borgerliga, herr talman, vet mycket väl hur den framtida familjepolitiken skall se ut. Det framgår av reservation nr 1, om man får tro vad som står där. Där har man i sex punkter — en del helt oförargliga, andra helt okontroversiella, vissa som man kan instämma i, medan åter andra är motsägelsefulla — försökt teckna den framtida borgerliga familjepolitiken. Men vad är egentligen denna reservation värd när den sedan följs av 13 reservationer bara i socialutskottet, där var och en av de borgerliga partierna redovisar sin egen linje? Dessa reservationer som spretar åt olika håll är en fortsättning på sex års beslutskramp — något annat kan man ju inte tala om i de familjepolitiska frågorna. Man har alltså icke under de sex åren och icke nu när man haft ett halvår på sig lyckats ena sig. Är inte reservation 1 litet väl fiffig, Ingemar Eliasson? Är det inte litet väl fiffigt att komma med en sådan reservation, när man under sex år och under det halvår man nu har arbetat inte har kunnat samordna sina insatser? Skall man verkligen tro att denna reservation kan leda fram till någonting? En annan egendomlighet möter vi i reservation 10 av utskottets ordförande. Den reservationen har nu också fått stöd av centerpartisterna. Om de borgerliga förlorar, skall den socialdemoktratiska linjen gälla — då är den alltså bra — fast då skall den gälla från en tidigare tidpunkt. Vår ambition var att barnbidragshöjningen skulle ha trätt i kraft den 1 juli, men vi har också en finansminister som sköter sitt värv och försöker få ekonomin att gå ihop i vårt svenska samhälle. Ambitionen har från början varit att reformen skall totalfinansieras. Vi skall inte låna pengar, vi skall i stället omfördela pengar. Om man inte kan få fram pengarna, kan man inte heller besluta om utgifterna. Det är den enkla filosofin bakom ställningstagandet att inte genomföra en höjning från 1 juli 1984, varken med 500 kr. eller med 1 500 kr. Jag sade att de borgerliga drar åt olika håll. Moderaterna vill inte ha något barnbidrag, man vet inte riktigt hur de vill göra i framtiden. Skatten skall fördelas.

Centern och folkpartiet vill ha skattereduktion men med olika stora belopp. Folkpartiet vill avskaffa mjölksubventionerna, vilket centern naturligtvis motsätter sig. Ett stående inslag är att moderaterna vill reducera räntesubventionerna väsentligt, vilket kommer att medföra kraftiga hyreskostnadshöjningar. Alla borgerliga partier vill ha något slags vårdnadsersättning, fast de har — eller åtminstonde har haft — olika modeller för detta. De vill ta bort karensdagarna i sjukförsäkringen och slopa avdraget för fackföreningsavgifterna, vilket naturligtvis fördyrar för barnfamiljerna. Reservationerna drar alltså åt olika håll i de olika utskotten beträffande familjepolitiken — men ändå vill de borgerliga ha en gemensam familjepolitik i framtiden. Vid riksmötets början tog socialutskottets ordförande Ingemar Eliasson initiativ till överläggningar mellan partierna på grundval av oppositionspartiernas olika familjepolitiska motioner. Detta var början till en lång och — skulle det visa sig — fruktbar process. Det innebar att vi fick fram en familjepolitisk reform som vi i dag skall besluta om. Kanske hade det varit möjligt för folkpartiet och socialdemokraterna att göra upp — och kanske också för mitten och socialdemokraterna. Men det visade sig snart att folkpartiet inte ville kasta loss från moderaterna. Och så gick det som det gick — folkpartiet, som började så storstilat, hamnade helt enkelt utanför. Den reform som nu genomförs ger i runda tal följande nettoeffekter — jag skall ta några exempel. För en höginkomsttagarfamilj, där den ena maken tjänar 200 000 kr. och den andra 120 000 kr., blir det en höjning på 1 500 kr. om familjen har två barn och i runda tal 3 700 kr. om familjen har tre barn. För en industriarbetarfamilj, där den ena maken tjänar 100 000 kr. och den andra, som har deltidsarbete, 45 000 kr., blir det en höjning för en tvåbarnsfamilj på i runda tal 2 800 kr. och för en trebarnsfamilj 5 500 kr. För en industriarbetarfamilj med bara en inkomsttagare, blir det en höjning för en tvåbarnsfamilj på 3 800 kr. och för en trebarnsfamilj på 6 400 kr. Det sker alltså en omfördelning från högtill låginkomsttagare, och det blir en förbättring allteftersom barnantalet i familjen stiger. I denna höjning ingår barnbidrag, flerbarnstillägg och bostadsbidrag. Hänsyn har också tagits till en höjd skatt på 234 kr. per person och år samt slopat förvärvsavdrag för att få det hela finansierat. Dessutom tar man . pengar från kommunerna via skatteutjämningen.

Det hela finansieras, som jag sagt, genom slopande av förvärvsavdraget, besparingar, skattehöjning och en förändring av skatteutjämningsbidraget till kommunerna. Sammanlagt kostar åtgärderna 3,2 miljarder. Jag måste säga att det inte är dåligt — med hänsyn till alla de ekonomiska bekymmer vi har — att man kunnat få ut 3,2 miljarder för att förbättra barnfamiljernas situation. Det är en prestation av socialministern — det måste man medge. Man hade kanske väntat sig att de borgerliga talarna skulle ha visat en generösare uppskattning av detta. Men icke ett enda ljud i den riktningen. Som det sagts tidigare är det några förslag som vi bara i princip kunnat tillstyrka, eftersom det inte förelegat några färdiga lagförslag. Det gäller månadsutbetalning av barnbidragen — dessa har nu blivit så höga att vi kan betala ut dem per månad.

Sammanfattningsvis: Vi genomför nu den största barnbidragshöjningen någonsin. Vi omfördelar de ekonomiska resurserna i samhället till barnfamiljernas fördel, motsvarande en lönehöjning på 34 26. Barnfamiljerna är de stora förlorarna sedan mitten av 1970-talet. De får nu en förbättring. Men vi understryker att ett fortsatt reformarbete är nödvändigt. Så några ord om det som sagts här tidigare i dag. Det har klagats på att regeringen kommer med förslag som är dåligt underbyggda. Men det är inte ovanligt att man lägger fram principförslag och att man sedan återkommer med lagförslag. Så kan man mycket väl göra. Vi har ju tid på oss. Förslaget i fråga kommer till hösten, och den 1 januari 1985 kan ikraftträdandet ske. Jag vill erinra om att när förslaget till socialtjänstlagen kom hade vi ett helt år på oss att försöka klara ut det. Det var en folkpartistisk socialminister som lade fram förslaget. Det var mycket som behövde ändras i det avseendet. Jag tror »dock att det inte behöver sägas så mycket mera om det. Göte Jonsson nämnde något om att riksdagen inte kan träda in och fungera som en äktenskapsbyrå som skall passa ihop folk. Han talade för valfriheten. Men kära nån, det är ju valfriheten vi vill öka! Om barnfamiljerna får större ekonomiska möjligheter, ökar ju deras valfrihet. När vi framhåller att det saknas 80 000 platser för dem som vill ut i förvärvslivet, poängterar vi ju därmed att det brister i fråga om valfriheten. Vi vill alltså öka denna. Göte Jonsson kan väl ändå inte mena att det är en socialistisk idé att riksdagen skulle gå in och fungera som ett slags äktenskapsbyrå. Han nämnde t.o.m. Marx. Jag vet inte om han har en handbok i det avseendet. Socialismens grundidé är ju att frihet skall skapas för människorna, och för det behövs ekonomiska möjligheter. Friheten att svälta ihjäl under Paris broar har ju alltid funnits. Eller, för att ta ett annat exempel, vi kan ha frihet när det gäller skolgången. Men om vi inte har ekonomiska möjligheter att skicka våra barn till skolan, är denna frihet värdelös. Moderaterna talar om att man skall leva på sina inkomster. Ja, det kan låta bra. Men om det skulle bli verklighet i det svenska samhället, skulle många barnfamiljer få det otroligt besvärligt därför att det kräver en omfördelning. Statens och riksdagens uppgift är att skapa rättvisa, och det är vad vi nu är på väg att åstadkomma. Den reform som vi genomför i dag är en stor reform, och den måste få en fortsättning, därför att barnfamiljerna har det besvärligt. Slutligen skulle jag vilja säga följande. Familjepolitik är naturligtvis inte bara bidrag. Familjepolitik är så mycket mera. Barnen får aldrig bli en börda. De skall självfallet vara en tillgång, något att längta efter och något att ge sin kärlek till. De är vår framtid. Och det är de som för arvet vidare. Jag skulle önska att vi kunde se familjepolitiken utifrån barnets perspektiv men med den vuxna människans förmåga att tänka och formulera framtidens samhälle. Familjepolitiken måste gå ut på att ge barnen trygghet, ge utrymme för deras lust att leka och deras fantasi. Här kommer hemmet in. Det är naturligtvis en grundval, men vi behöver en komplettering och vi behöver stöd. Jag tycker att Göte Jonssons påhopp på det socialdemokratiska kvinnoförbundet var malplacerat. Vad vill Kvinnoförbundet annat än att hjälpa familjerna i deras situation? Vi behöver alltså daghem, öppna daghem, förskolor och som komplettering fritidshem. Sedan kommer naturligtvis skolan. Och här kommer arbetet in, detta att växa in i den vuxnes värld. Här kommer också vår förmåga, eller oförmåga, att fostra barn och att hantera de svåra tonårskriserna. Herr talman! Det gäller att flytta fram positionerna i familjepolitiken så att den tjänar familjen i vårt samhälle men framför allt tjänar barnen.

Herr talman! Jag vill säga att jag inte gjorde något påhopp på Socialdemokratiska kvinnoförbundet. Jag läste bara ur Kvinnoförbundets familjepolitiska program. Och jag lade ner så mycket arbete på att redovisa vad som finns där att jag tog fram en bild som jag sedan med hjälp av kammarens personal kunde visa här på bildskärmen. Jag kan inte uppfatta det som ett påhopp — det är en klar redovisning av vad som står i programmet. Visst skall vi ha valfrihet. Det har blivit något av ett nytt honnörsord också inom socialdemokratin — men där fyller man det inte med ett innehåll, Evert Svensson, och det är det allvarliga. Evert Svensson säger att familjernas disponibla inkomst ökar och att det skapar valfrihet. Det är riktigt att detta kan öka valfriheten, men det är inte givet. En förutsättning för att få valfrihet är ändå att det finns alternativ, t.ex. alternativ inom barnomsorgen — men det sade ni ju nej till så sent som för ett par dagar sedan, för att nu ta det exemplet. Och hur är det med möjligheten att stanna hemma och vårda sina barn när de éxistensminimiregler som kronofogdeoch skattemyndigheterna tolkar klart anger, att om inte båda makarna står till arbetsmarknadens förfogande, blir det inte heller någon jämkning enligt existensminimireglerna. Detta innebär att man kan tvinga ut båda föräldrarna i en flerbarnsfamilj att söka arbete på arbetsmarknaden eller via en arbetsförmedling, för att de skall få jämkning enligt existensminimireglerna, samtidigt som man kan tvinga föräldrarna att lämna sina barn till dyr kommunal barnomsorg. Detta är heller inget utslag av valfrihet. Evert Svensson säger att den disponibla inkomsten ökar med si och så många tusen kronor genom förslaget. Jag vill bara understryka att med vårt förslag ökar familjernas disponibla inkomst mera redan efter det första året. Om man ser på den långsiktiga trenden är ökningen betydligt mer väsentlig. I fråga om skatterna och bidragen undrar jag om Evert Svensson kan förklara för mig varför så många barnfamiljer, som i och för sig tjänar relativt bra i dag, att döma av taxeringarna, tvingas betala 30 000-40 000 kr. i skatt, så att de för att klara sig måste gå till socialvården. Ett sådant skattesystem är inte rimligt. Det är det vi har angripit.
Herr talman! Evert Svensson vädjar om litet uppmuntran till socialministern. All right, det var bra gjort att han och regeringen ändrade sig från januari till april, så att det i alla fall blev en barnbidragshöjning. Skada att den inte träder i kraft förrän nästa år. Man skall inte gråta över spilld mjölk, men låt mig ändå när det gäller historieskrivningen korrigera vad Evert Svensson sade om de förhandlingar som fördes i våras. Folkpartiet var berett att med smärre justeringar anta det förslag som regeringen till slut hade lagt fram. Men regeringen drog tillbaka det förslaget. Då var loppet kört. Det är sanningen om avslutningen av den förhandlingen. En princip som socialdemokraterna här i riksdagen vill lägga till grund för den framtida familjepolitiken är, sade Evert Svensson, ekonomisk utjämning mellan olika typer av barnfamiljer. Det är en utmärkt princip. Får jag fråga: Betyder det att socialdemokraterna vill medverka till att den orättvisa försvinner som i dag råder mellan barnfamiljer som har resp. inte har plats i barnomsorgen? Betyder det att socialdemokraterna kan tänka sig att mer av stödet går direkt till föräldrarna för fritt val av barnomsorg, dvs. att man inför ett ekonomiskt stöd till föräldrar med förskolebarn? Ni behöver inte kalla det vårdnadsbidrag, huvudsaken är att det kommer ett bidrag som gör friheten reell när det gäller föräldrarnas rätt att välja barnomsorg. Betyder det vidare att man kan tänka sig att respektera föräldrars rätt att avgöra vilken form av barnomsorg föräldrarna vill ha, även om föräldrarna skulle välja den omsorg som drivs i företagsform eller av ideella organisationer, och att ni är beredda att ge dessa former samma stöd? Betyder det vidare att den orättvisa som i dag råder inom bostadsbidragssystemet avvecklas? Det systemet leder till att marginaleffekter på ibland över 100 96 snärjer in vissa barnfamiljer, medan andra har betydligt lägre marginaleffekter. Evert Svensson kritiserar de riktlinjer som de tre icke-socialistiska partierna har förenat sig om i reservation nr 1. Ja, det kan man göra. Men jag tycker att man bara kan bli respekterad för att göra det, om man kan presentera bättre riktlinjer själv. Betyder den kritik som Evert Svensson nu framför mot de borgerliga partiernas riktlinjer att man inom socialdemokratin har några andra? I så fall vilka?

Herr talman! Evert Svensson åberopade barnbidragets tillkomst och Gustav Möller. Det är riktigt att vår utgångspunkt, när vi lade fram motionen om barnbidragen i mitten av 1940-talet, var att barnen skulle vara lika mycket värda. Det är en princip som vi har följt under årens lopp i det familjepolitiskaarbetet. Jag hade varit glad om även socialdemokraterna hade fullföljt den linjen. Vi var överens när det gällde barnbidragen på den tiden. Men ni har tappat bort denna viktiga, grundläggande värdering. Ni värderar inte det arbete som vård av barn innebär, och ni har inte tagit hänsyn till familjer med bara en inkomsttagare. Sedan tog Evert Svensson upp den enligt honom försämrade situation som barnfamiljerna skulle ha fått från mitten av 1970-talet till 1982. Men varför stannade Evert Svensson vid 1982? Det är ju efter den socialdemokratiska regeringens tillkomst som den stora försämringen har skett, både under 1983 och, beräknat, under 1984. Evert Svensson nästan ironiserade över att vi har gjort en röstförklaring. Om centerns reservationer när det gäller barnbidragshöjningen skulle falla i den förberedande voteringen, röstar vi för utskottets förslag. Det innebär inte att vi anser att socialdemokraternas förslag är bättre än vårt. Vårt förslag, som inrymmer höjning av barnbidraget, flerbarnstillägg och skattereduktion för de familjer där det endast är en inkomsttagare, är bättre än det förslag som socialdemokraterna har lagt fram.

Herr talman! Jag tycker att det är undanflykter när Evert Svensson säger att det inte finns pengar att finansiera en barnbidragshöjning från den 1 juli i år. Det hade gått att få fram medel för en barnbidragshöjning med 500 kr. Med anledning av detta vill jag ta upp den förmögenhetsansamling och den övervältring när det gäller förmögenheter som har skett i Sverige de senaste åren. År 1979 var omsättningen på börsen 1,9 miljarder kronor. 1983 var omsättningen 75 miljarder kronor. Det innebär alltså en ökning på 4 000 96. Det finns pengar i det svenska samhället. År 1983 ökade aktieägarnas förmögenhet med 150 miljarder kronor. Det skall jämföras med det kollektivavtal som LO fick, som uppgick till 3 miljarder kronor. Det finns alltså pengar i det svenska samhället. Det gäller att omfördela dessa pengar, så att man får råd till vettiga reformer, bl.a. till att finansiera en barnbidragshöjning från den 1 juli i år. Vi har föreslagit en skärpning av skatten på aktier, förmögenheter och bolagsvinster. I vår ekonomiska motion har vi kommit upp till ett belopp på 16 miljarder kronor. Detta skulle gott och väl räcka till att finansiera inte bara en barnbidragshöjning utan flera. Vi har föreslagit att man höjer skatten på aktier från 1 96 till 3 20. Bara på det sättet skulle man få in 1 miljard kronor, och det räcker dubbelt upp att finansiera en barnbidragshöjning med 500 kr. från den 1 juli i år. Det har talats om och stått i tidningarna att vinstökningarna i år kommer att bli ännu större än förra året. Det sker en kontinuerlig förskjutning av förmögenheter och kapital i Sverige till gagn för kapitalet. Det är en skam att socialdemokraterna inte tar itu med denna fråga.

Herr talman! Det här förslagets profil visar, att det skall utgå ett större ekonomiskt stöd till familjer där det finns bara en inkomsttagare eller där en av parterna är deltidsarbetande. Detta är en profil i förslaget som man inte skall glömma. Det talas om valfriheten mellan olika familjetyper och om hur man skall ordna det hela så att det blir jämlikhet. Men vid sidan av detta står frågan om jämställdheten mellan man och kvinna. Vi kan naturligtvis inte ha ett system som hindrar eller gör det svårare för den ena parten i ett äktenskap eller ett samboförhållande att komma ut på arbetsmarknaden. Det är därför som vi så klart säger ifrån att barnomsorgen måste byggas ut. Till Ingemar Eliasson vill jag säga, att vi lämnar i dag egentligen inte några besked om hur den framtida familjepolitiken skall se ut. Vi säger bara att familjepolitiken måste gå vidare. Det är klart att det är en fråga om jämlikhet, det är en fråga om jämställdhet. Detta kan vara grundläggande för politiken på det här området. Det utesluter naturligtvis inte att man tar upp skattefrågan. Det finns många komponenter här som kan vävas samman i ett senare förslag. Man kan hålla med Inga Lantz när hon talar om förmögenheterna och säger att det finns möjligheter att ta in pengar den vägen. Men vi har ju inte dessa möjligheter i dag. Det är detta det är fråga om. Utgifterna kommer från den 1 juli, men inkomsterna kommer senare, och det är viktigt för oss att vi har en totalfinansiering. Jag tycker att det hedrar socialdemokratin och den socialdemokratiska regeringen att man tänker i de banorna, för med det budgetunderskott vi har och med de räntor vi skall betala är vi mer eller mindre låsta i vår socialpolitik.

Herr talman! Jag vill återkomma till de principer för det fortsatta familjepolitiska reformarbetet som Evert Svensson kritiserade i sitt förra inlägg. Evert Svensson sade då att de principer som de tre icke-socialistiska partierna kommit överens om avspeglar beslutskramp. Jag skulle då vilja fråga Evert Svensson: Hur står det till med krampen inom det socialdemokratiska partiet? Vi lämnar i dag inte besked, säger Evert Svensson. Det är alltså förvirring och desorientering som fortfarande råder när det gäller vilka principer som skall läggas till grund för det fortsatta familjepolitiska reformarbetet. När det är på det viset skall man nog vara litet försiktig med att tala om att det råder beslutskramp inom andra partier. Men kanske vi kunde hjälpas åt att lösa upp en del av krampen inom socialdemokratin. Evert Svensson säger ju att vissa av de punkter som vi har redovisat kan han för sin del ansluta sig till. Låt oss höra vilka de punkterna är, så kanske vi kan börja snickra på en bred plattform, där det går att komma fram till familjepolitiska reformer i framtiden. Evert Svensson förklarade också oviljan att införa en höjning av barnbidragen redan i år med att finansministern motsätter sig detta. Det är alltså beskedet från regeringspartiet nu, att i dag bestämmer finansministern. Tänk om han hade fått bestämma också i måndags kväll! Då hade vi sluppit förbudet mot barnomsorg i företagsform. Finansministern har sina ljusa stunder. Tänk om han hade fått gehör för sina synpunkter i måndags, och om socialministern kanske hade fått gehör för sina synpunkter i dag. Hur mycket bättre hade då inte familjepolitiken totalt sett blivit! Det är tydligen så att finansministern får bestämma den ena dagen och socialministern den andra. Jag tycker att de har fått välja fel dagar att få igenom sina förslag.
Herr talman! Beträffande detta med äktenskap och äktenskapsbyrån sade jag faktiskt, Evert Svensson, att jag inte vill beskylla ens socialdemokraterna eller socialisterna för att vilja införa ett sådant system. Bl.a. utifrån den naturliga synen på valfriheten menar jag att ni borde gå längre när det gäller andra förutsättningar för familjerna själva att bestämma över sin tillvaro. Evert Svensson tog också upp Möller och den situation som vi då befann oss i samt utvecklingen beträffande barnbidragen. Jag vill understryka att under de borgerliga regeringarnas tid flerbarnstillägget infördes mot socialdemokraternas vilja. Vi har inte varit motståndare till att via barnbidrag och flerbarnstillägg förbättra för barnfamiljerna. Men i dag, Evert Svensson, befinner vi oss i den situationen att vi lever i det land som har världens högsta skattetryck. Vi måste nu angripa basen för problemen, nämligen skatterna. Vi har då lagt ett förslag, som innebär att alla familjer får det lika utifrån det antal barn som avdraget är baserat på, oaktat vilken inkomst familjen har. Har man inte möjlighet att tillgodogöra sig avdraget, skall man ha ett motsvarande bidrag. Detta är ett rättvist system, som bygger på riktiga grunder och som inte ger de sneda marginaleffekter som det socialdemokratiska systemet medför. Jag ger inget besked i dag, säger Evert Svensson. Vi skall gå vidare. Ja, men problemet är ju att ni går åt fel håll. Ni leker blindbock med de problem som barnfamiljerna i dag har. För två år sedan skulle ni se till att det blev en helhetssyn på familjepolitiken. Nu säger Evert Svensson att man skall gå vidare, men något besked vill han inte lämna. Hur många år skall barnfamiljerna vänta på besked i dessa viktiga och fundamentala frågor? Beträffande den borgerliga reservationen vill jag än en gång understryka vikten av den gemensamma långsiktiga målsättningen. Finns det, Evert Svensson, inte något värde i reservationen, eller, rättare sagt, finns det inte något kontroversiellt i den, skulle väl även Evert Svensson kunna skriva på denna målsättning, men det vill han inte göra. Han vill inte ha den inriktningen av familjepolitiken som vi där har slagit fast. Detta är skillnaden. Tyvärr är det barnfamiljerna som drabbas av denna rundgång med skatter, bidrag och marginaleffekter. Om det är Kjell-Olof Feldt eller socialministern som bestämmer i regeringen tycks kvitta lika. Uttalanden görs åt skilda håll. Oaktat vad som har sagts tidigare har förslagen när de kommer till kammaren en klar inriktning på att politikerna skall ha mer att säga till om, att skatterna höjs och att familjernas valfrihet minskar i ett samhälle med världens största skattetryck.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till Evert Svensson, när han talar om att det finns en viss profil i detta förslag och gör gällande att det medför förbättringar för familjer med endast en inkomsttagare. Jag vore tacksam om Evert Svensson kunde klara ut detta och ge mera substans åt den profilen. Centerns förslag har den klara inriktningen att familjer med en inkomsttagare skall få en skattereduktion. Det förslaget vill vi fortsätta att utveckla. När det gäller principerna och det mera långsiktiga familjepolitiska arbetet vill jag ställa frågan: Är Evert Svensson beredd att i fortsättningen arbeta efter den grundläggande principen att barn skall behandlas lika och är lika värda? Gäller den principen? Evert Svensson talade också om skatterna. Det är en ganska märklig behandling som har skett av en så viktig fråga som familjepolitiken. Det finns inte någonting om den i budgetpropositionen. Sedan säger socialdemokraterna att nu skall de övriga partierna vara med och finansiera ett eventuellt förslag. Såvitt jag känner till, har regeringen inte på några andra områden i budgetarbetet gått ut och sagt: Nu skall ni vara med och klara ut det här, och sedan skall vi lägga fram ett förslag. Det är en ytterst besynnerlig behandling av familjepolitiken som socialdemokraterna har presenterat vid årets riksdag.
Herr talman! Felet med finansieringen av det här paketet är ju att den sker horisontellt och inte vertikalt, som skulle vara bättre ur fördelningssynpunkt. Evert Svensson håller med mig när jag beskriver den felaktiga förmögenhetsutvecklingen, som gjort att stora värden vältrats över till de redan besuttna. Men samtidigt säger han att i dag har vi inte pengar till att finansiera en barnbidragshöjning med 500 kr. från den 1 juli. Om man håller med om att det finns stora resurser som skulle kunna utnyttjas på annat sätt än som nu sker, är det ju märkligt att man inte ens kan få fram de 250 miljoner som det rör sig om för att finansiera en barnbidragshöjning från den 1 juli. Det kostar inte mer än 250 miljoner, och jag tycker att socialdemokraterna kunde vara med om att förbättra barnfamiljernas situation med den summan, just med tanke på att det faktiskt finns pengar i vårt samhälle att finansiera en sådan höjning med.

Herr talman! Jag skall, så att jag inte glömmer det — det här är kanske mitt sista inlägg i debatten — yrka bifall till socialutskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer som är fogade till betänkandet. När jag pratar om beslutskramp, avser jag de sex åren med borgerligt styre plus de i stort sett sex månader som vi har hållit på med förhandlingar eller haft ärendet uppe i socialutskottet. Jag tycker att det är litet förmätet av de borgerliga att säga att nästa gång skall man vara överens, samtidigt som reservationerna spretar åt olika håll! Det finns ju ingen gemensam reserva tion mer än den om framtidsvisionen. Det behövdes faktiskt en socialdemokratisk regering för att det över huvud taget skulle bli ett beslut. Det är det faktum som vi har att konstatera. Ni misskötte familjepolitiken under den tid som ni satt i regeringen, och vi har resultatet. Ingemar Eliasson talade om det, och andra har också gjort det. Jag tycker att ni skall dämpa ner ert ordval och inte blåsa upp er så fruktansvärt. När vi då säger att vad som nu föreslås är en delreform och att vi tänker gå vidare, och när vi också säger att i detaljer vill vi inte ta ställning i dag, betyder det ju att utredningsarbetet får gå vidare. Det behövdes alltså en ny regering för att det skulle bli en början till familjepolitik, och det bör väl understrykas än en gång att den barnbidragshöjning som nu sker är den största någonsin. Finansministern ingår i regeringen. Som Aina Westin sade i går, har vi inte något ministerstyre, utan det är regeringen som lägger fram sina förslag. Men det är klart att finansministern har ett alldeles särskilt ansvar för Sveriges ekonomi, och han sköter sin uppgift på ett sätt som hedrar honom. De närmast föregående finansministrarna såg till att vi fick ett budgetunderskott och en räntebörda som gör att vi nästan är bundna till händer och fötter. Det har förekommit förhandlingar på andra områden; jag hänvisar till försvarsförhandlingarna. Det är alltså inget unikt, även om de här förhandlingarna kanske har varit litet ovanliga.